Fru talman! Sverige är ett unikt land med sin relativt sett omfattande vuxenutbildningsverksamhet. Det finns t.o.m. ett stort internationellt in tresse av att närmare studera Sveriges vuxenutbildningssystem, och övriga länder har säkert mycket att lära av Sverige. Jag skall nämna några exempel. Våra folkhögskolors betydelse för demokratins utveckling och deras roll som pedagogiska spjutspetsar är ett viktigt och omistligt inslag i den svenska vuxenutbildningsverksamheten. Verksamheterna inom grundvux och komvux står sig mycket starka, inte minst vid en europeisk jämförelse. Studieförbunden, med sin direkta folkrörelseanknytning, är en av baserna i Sveriges utbildningsoch kunskapssamhälle. Att ha ett väl utbyggt system för vuxenutbildning är dels en rättvisefråga, dels en nationell investering som både individen och samhället har gott av. Egentligen är detta självklarheter som inte ens skulle behöva sägas i riksdagen. Men när moderaterna föreslår indragningar på 250 miljoner inom vuxenutbildningen tycks det mig ändå nödvändigt. Indragningarna anses nödvändiga av statsfinansiella skäl. Frågan är om det är det enda eller verkliga skälet. Vuxenutbildningen är ett omistligt instrument för att utjämna klassklyftorna i utbildningen. Detta inser moderaterna och vill dra in en kvarts miljard av anslagen. Vi i vpk har den motsatta inställningen. Vi inser vuxenutbildningens vikt för att utjämna klassklyftorna. Vi ser den viktiga demokratiutveckling och demokratifostran som sker inom folkhögskolan och studieförbunden. Vi ser att vi får ett bättre samhälle med hög bildningsoch kunskapsnivå hos alla människor. Vi ser vuxenutbildningens möjligheter att stärka människors självkänsla. Vi ser de stora behov som fortfarande finns i samhället. Vi föreslår ökade satsningar, till skillnad från moderaterna och även i viss mån folkpartiet. Låt mig med några exempel visa vikten av en fortsatt utveckling av den svenska vuxenutbildningen. I runda tal en miljon svenskar saknar nioårig skola. Kommunal vuxenutbildning finns inte på de små orterna. En mycket liten andel av de män över 40 år som endast har sexeller sjuårig folkskola tar del av den kommunala vuxenutbildningen. En alltmer utvecklad och specialiserad produktion ställer allt högre krav på utbildningsnivån hos dem som arbetar inom den. För att kunna delta i den politiska debatten och samhällsdebatten och för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle krävs det en allt högre och bättre utbildning. Varje år tillkommer 10000 vuxna människor som saknar grundskoleutbildning. Dessa exempel visar att det trots allt fortfarande finns stora behov att fylla när det gäller vuxenutbildningen. Visst satsas det en del på vuxenutbildningen. Men huvuddelen av de pengar som går till vuxenutbildningen har inte riksdagen något inflytande över — exempelvis de 20 miljarder som den privata sektorn lägger ut på personalutbildning. Så bra, kan det tyckas, det är ju mycket pengar. Men är det här pengar som kommer de lägst utbildade till del, som minskar utbildningsklyftorna? Tyvärr kommer inte dessa 20 miljarder dem som bäst behöver dem till del. Personalutbildning satsas på heltidsarbetande. Deltidsarbetande får sällan del av den. När det gäller personalutbildningen prioriteras högt utbildade framför människor med låg ut bildning. Räknat över ett år fick LO-medlemmen i genomsnitt två dagars personalutbildning. En medlem i SACO/SR fick sex dagar. Slutligen tycker jag att det är angeläget att jämföra dessa 20 miljarder med de 5,2 miljarder som staten ger till komvux, arbetsmarknadsundervisning, studieförbund och folkhögskolor tillsammans. Till dessa statliga miljarder kommer 2,5 miljarder från kommuner och landsting, tillsammans alltså 7,7 miljarder. Den privata sektorns personalutbildning, som inte har några ambitioner att överbrygga utbildningsklyftor eller stödja de svaga lågutbildade, är alltså nästan tre gånger så stor som den offentliga vuxenutbildningen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk:s reservationer och i övrigt till utskottets hemställan. Så vill jag göra ett hopp från de verkligt stora pengarna till att belysa några av de små smulor som berörs i betänkandet och som ändå är så betydelsefulla och viktiga. För några år sedan startade stiftelsen Vuxenutbildarcentrum sin verksamhet i Linköping. Efter ett hängivet pionjärarbete har centrumet nu börjat finna sin form. Ett statligt grundbidrag på något över en miljon per år har utgått för verksamheten Den verksamhet som vuxenutbildarcentrum bedriver kan inte enbart finansieras med uppdragsverksamhet, som en konsultbyrå. Det skall finnas som ett resurscentrum för vuxenutbildare, även om dessa inte har starkt kapital bakom sig. Centrumet vill vara och är en brygga mellan forskare och fotfolk som arbetar med vuxenutbildning. Man utbildar vuxenutbildare och ger hjälp med forskarkontakter för utbildningsprojekt som har behov av sådana. LO, TCO, studieförbunden, folkhögskolorna, kort sagt alla folkbildarintressenter, har sin plats i sfären kring Vuxenutbildarcentrum. Det är ingen överdrift att säga att alla, från skolöverstyrelsen till de små studieförbundens lokalavdelningar, har varit entusiastiska tillskyndare till verksamheten. Centrumet har arbetat i förvissning om fortsatt grundanslag. Jag skall inte gå närmare in på löftena om anslag utan vill bara säga att centrumet har förutsatt fortsatt statligt anslag och har arbetat därefter. Men så i höstas kom fullständigt oväntat dråpslaget: inga mer pengar till verksamheten! Fortsatt anslag skall inte utgå. Så här, fru talman, får det inte gå till. Så här får man inte leka med en viktig verksamhet som engagerar många människor och som verkligen har en plats i vuxenutbildningen. Men det förefaller tyvärr som om detta är en för liten fråga för att engagera riksdagen och utbildningsutskottet. Inga utom vpk inser hur viktigt det är att Vuxenutbildarcentrum kan fortsätta sin verksamhet med den inriktning som är påbörjad. Fru talman! Jag vill egentligen tro att det finns en större förståelse för centrumet än vad som kommer till uttryck i utskottets betänkande. Möjligheten finns att visa det genom att rösta på vpk:s reservation 32 som tar upp denna fråga. Slutligen några ord om situationen för vårt nyaste studieförbund SISU. SISU, Svenska idrottsrörelsers studieförbund, erhåller sedan den 1 juli 1986 statsbidrag. I SISU:s medlemsorganisationer återfinns för folkbildningen angelägna grupper, t.ex. ett stort antal ungdomar och många korttidsutbildade vuxna. SISU:s ämnesprofil skiljer sig från studieförbundens i allmänhet. Omkring 60 20 av verksamheten genomförs inom områdena samhällsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. För cirkelverksamheten totalt i landet är det ungefär 25 90 som bedrivs inom dessa områden. Eftersom regelsystemet för tilldelning av medel bygger på tidigare genomförd verksamhet, har SISU under de första åren fått en viss särbehandling för att över huvud taget kunna klara sin verksamhet. Sedan riksdagen beslutat om en treårig periodisering av bidragen till studieförbunden, har SISU emellertid kommit i en svår situation. SISU planerar således att under året genomföra 210 000 statsbidragsberättigade studietimmar. Högschablonbidrag utgår endast för 80 000 av dessa, eftersom föregående års verksamhet ligger till grund för bidragen. Det medför att SISU får högschablonbidrag till mindre än 40 96 av verksamheten, medan ett annat studieförbund kan få högschablonbidrag till omkring 80 96 av verksamheten. Denna kraftiga obalans i andelen högschablontimmar studieförbunden emellan är olycklig. ”Normalvärdet” för högschablontimmar är satt till 67 90 av den totala verksamheten. SISU:s situation kan jämföras med den för nya folkhögskolor. För övrigt vill jag inflika att jag instämmer i vad Carl-Johan Wilson och Marianne Andersson anfört om de nya folkhögskolorna och om behovet av ytterligare bidrag till dessa. Även det nya studieförbundet SISU bör ha möjlighet att expandera sin verksamhet. Vpk anser att SISU bör få högschablonbidrag för ytterligare 40 000 studietimmar per år för att därigenom kunna närma sig genomsnittsnivån för övriga studieförbund. Att på detta sätt särbehandla SISU och ge studieförbundet dessa expansionsmöjligheter torde knappast ha någon prejudicerande effekt. Möjligheten att ytterligare något studieförbund skall bildas inom överskådlig tid är med nuvarande bestämmelser ytterligt liten. Fru talman! Jag vill upprepa att jag yrkar bifall till de reservationer där vpk finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Det måste ha undgått Elisabeth Persson att regeringen drog i nödbromsen för sin egen ekonomiska politik för ett tag sedan. Nu talas det om att man skall komma med ett åtstramningspaket framöver. Skälet till detta är naturligtvis att vi har en för stor offentlig sektor i vårt land. Det är inte för att vi på något sätt skulle vilja öka klasskillnaderna som vi försöker göra besparingar. Samhället har faktiskt utvecklats under de senaste årtiondena och vi har i stort sett kört i samma hjulspår när det gäller vuxenutbildningen. Då säger vi från vårt parti att det finns anledning att i stället se över verksamheten och använda våra pengar på rätt sätt, utnyttja resurserna på rätt sätt. Vi vågar faktiskt säga att vi vill sänka skatterna, men det är ju skillnad mellan oss moderater och kommunisterna. Kommunisterna skall ständigt tala om för folk vad de skall göra. Man vill ta in så mycket pengar som möjligt, så att individens utrymme för egna beslut blir så litet som möjligt. Vi moderater tilltror, till skillnad från Elisabeth Persson, människorna själva vara att kapabla att prioritera satsningarna. Sedan till påståendet att klasskillnaderna skulle öka om våra förslag ge nomfördes. Vpk:s motioner går för det första ut på att kulturanslaget till studieförbunden skall höjas och för det andra att bidragen beträffande högschablontimmarna ökas. Faktum är att ser man på vilka resultat som har uppnåtts på de här områdena finner man att studieförbunden inte når — tyvärr kanske — de lågutbildade. Inte heller når man de lågutbildade när det gäller kulturverksamheten. Beträffande komvux sade jag att grundvuxoch grundskolekompetensutbildningarna inte skall bli föremål för besparingar just av det skälet att vi anser det vara viktigt att människor skall kunna få minst nio års utbildning. Elisabeth Persson måste ha missuppfattat mig, eftersom hon tycks mena att de privata arbetsgivarna lägger ned 20 miljarder kronor på vuxenutbildningen. I denna summa ingår även den offentliga sektorns personalutbildning. Det kan väl ändå inte ha undgått Elisabeth Persson att även den offentliga sektorn sysslar med personalutbildning. Med tanke på Elisabeth Perssons resonemang om tillståndet i vårt land begriper jag inte varför inte vpk ställt upp på den utredning som vi i vårt parti har föreslagit att regeringen skall tillsätta.
Fru talman! Genom att skära ned anslagen till vuxenutbildningen minskar man naturligtvis möjligheterna för människor att ta del av utbildningen. Det är självklart, och det tror jag att också Ulf Melin förstår, om han tänker efter närmare. Dessutom rimmar det mycket illa med vad Ulf Melin försökte säga i talarstolen. Han betonade ju behovet av vuxenutbildning och sade att de som har den kortaste utbildningen måste få del av denna. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att om man skär ned verksamheten, blir det just de korttidsutbildades möjligheter som försämras. Ekvationen går tyvärr inte ihop på något annat sätt. Jag har inte tagit siffrorna om personalutbildningen ur luften eller hittat på dem själv, utan det är SCB som har tagit fram dem. Den samlade personalutbildningen i Sverige kostar i runda tal 20 miljarder kronor. Visst rör det sig om mycket olika typer av personalutbildning, men det gäller vuxenutbildning. Egentligen är det inte vår sak. Vi är inte intresserade av att gå in och klanka. Det är naturligtvis riktigt. Men jag tog exemplet med den offentliga vuxenutbildningen, den som har den här utbildningsutjämnande karaktären, för att visa hur liten den är. Det som staten satsar på personalutbildning är faktiskt ”småpotatis” jämfört med de resurser som den privata sektorn lägger ned. Jag ville också visa vilka grupper i samhället som får del av pengarna. Det stämmer alltså att LO-medlemmen i genomsnitt får två dagars personalutbildning, medan SACO/SR-medlemmen får sex dagars personalutbildning. Därmed är det naturligtvis inte sagt att det inte är bra att LO-medlemmen får två dagars utbildning. Och jag missunnar verkligen inte SACO/SR medlemmen hans sex dagar heller. Det här är bara siffror som visar var de stora resurserna finns. Även i det perspektivet är det anmärkningsvärt att moderaterna vill gå in och skära i den befintliga offentliga vuxenutbildningen. Jag tycker att de har svårt att få ekvationen att gå ihop.
Fru talman! Vill vpk verkligen nå de korttidsutbildade, begriper jag fortfarande inte varför det i vpk-reservationerna föreslås satsningar på kulturoch studieförbundsverksamhet. På det sättet lyckas man inte att nå de ifrågavarande grupperna. Studieförbundens verksamhet är mer av hobbynatur, och så skall det kanske också vara. Studieförbunden har inte någon rätt att exempelvis meddela någon kompetensgivande undervisning. När det gäller den samlade personalutbildningen noterar jag att Elisabeth Persson delvis gjorde en reträtt. Hon inser att det även gäller anställda inom den offentliga sektorn. Såvitt jag vet har även de fackliga organisationerna möjlighet att utöva inflytande på vilka grupper som skall få personalutbildning. I vårt samhälle måste vi emellertid utnyttja resurserna på rätt sätt. Till skillnad från vpk anser moderata samlingspartiet att skatterna bör sänkas, så att skattetrycket blir mindre. Vi tror att människor själva är kapabla att fatta beslut om vad de vill syssla med. Det skall inte bara vi politiker avgöra. Vi vågar alltså föreslå besparingar när det gäller studieförbunden, men vi kräver också att det skall göras en översyn om de samlade resurserna när det gäller vuxenutbildning. Utskottsmajoriteten skriver också att det föreligger tveksamhet när det gäller gränsdragning och annat. Olika utgiftsanordnare gårt.ex. in på varandras verksamhetsområden, och resurserna utnyttjas därför inte på rätt sätt. Jag är fortfarande mycket förvånad när jag har lyssnar på Elisabeth Persson. Varför har inte vpk ställt upp på en översyn? Når vi inte de korttidsutbildade frågar, man sig varför ni inte ställer upp på en översyn, så att vi kan nå dessa, Ni gör ju som strutsen: Ni sticker huvudet i sanden i tron att allt ordnar sig på det sättet.
Fru talman! Jag skulle egentligen vilja ta Ulf Melin i handen och föra honom ut i verkligheten. Då skulle jag kunna visa hur det ser ut. Jag har en bestämd känsla av att Ulf Melin inte har en aning om det. Tror moderaterna att de korttidsutbildade, om vi sänker skatterna med några procent, plötsligt skulle kunna ta till sig den vuxenutbildningsverksamhet som då eventuellt finns kvar, när staten inte har haft råd att betala tillräckliga anslag? Så enkelt är det inte. Vad studieförbundens verksamhet beträffar förhåller det sig faktiskt så, att för de svagaste grupperna i samhället, de som inte har fått ta del av utbildning och som av någon anledning befinner sig utanför den reguljära verksamheten, är studieförbunden en omistlig möjlighet för att över huvud taget få del av utbildning. Studieförbundens hobbyverksamhet, som Ulf Melin så föraktfullt talade om, fungerar väldigt ofta som en introduktion till annan verksamhet. Man får genom att delta i en studiecirkel modet och kraften att lita på sig själv. Man tänker: Kanske t.o.m. jag kan klara av att satsa på någonting och gå vidare, vända mig till komvux eller söka till en folkhögskola, kort sagt få den grundutbildning som saknas. Det finns väldigt mycket att säga om detta. Min repliktid är alldeles för kort för att beröra allt, men om Ulf Melin som sagt verkligen vill se hur det förhåller sig kan vi göra den där turen ut i verkligheten.

Fru talman! Bildning är större än utbildning, så stod det i den folder som Folkbildningsförbundet utgav förra véckan. Jag instämmer till fullo i det påståendet. Folk-bildning är att lära ut kunskaper och färdigheter, som att skriva, läsa och räkna. Folk-bildning vill ge människor upplevelser och kunskaper som förändrar tänkandet. Målet är att människor aktivt skall delta i samhällsförändringen; skapa, leva och lära. Folkbildning är alltid fri och frivillig. Inga läroplaner dikterar innehållet, tvärtom. Deltagarna bestämmer själva var tonvikten skall ligga. Man utgår - från sina livserfarenheter. Man studerar inte för att få betyg, utan drivkraften är nyfikenhet och viljan att förstå. Men det finns hinder. 50 000 studiecirkeltimmar per år i tre år som minsta enhet för att kunna starta ett nytt studieförbund är ett sådant. Vi i miljöpartiet de gröna har därför yrkat att detta tal skall sänkas till 10 000 studietimmar per år. Här vill jag instämma i det Elisabeth Persson sade, att detta även drabbar SISU. Tyvärr gäller våra reservationer samma moment. Vi får väl i första hand rösta på vår egen reservation och i andra hand på reservationen rörande SISU. Om vi kunde sänka tröskeln skulle det innebära att nya folkrörelser, som t.ex. miljörörelsen och även fredsoch kvinnorörelserna, skulle kunna starta egna förbund. Det är en frihet som är nödvändig för att bryta de stora förbundens övertag. Miljöpartiet ser som en annan viktig åtgärd för att komma till rätta med vuxenutbildningen och dess växtkraft att omedelbart avsätta medel för folkhögskolorna. I dag är det så gott som omöjligt att starta nya folkhögskolor, därför att man då inkräktar på tilldelningen till de redan etablerade folkhögskolorna. Vi vet att folkhögskolekommittén arbetar för fullt, men vi vill ge dem ett ord på vägen. Folkhögskolorna som komplement till den vanliga skolundervisningen är oomtvistliga, inte minst nu när stora invandrargrupper behöver studera svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Tillräckliga resurser måste ges för att kunna behålla och utveckla folkhögskolornas särart, där kurser och projekt som utgör alternativ till tillväxtekonomiskt tänkande är av stor betydelse. Vi föreslår således en höjning av anslaget till folkhögskolorna om 7 milj.kr., vilket motsvarar en undervisningsvolym som ökats med 8800 bidragsveckor. Befria skolan! Det är ett uttryck som miljöpartiet stöder. Det behövs flexibilitet i den svenska skolvärlden. Varför finns inte komvux i varje kommun? Varför sänks inte åldersgränsen för antagning till folkhögskolan till 16 år? I dag får man dispens från artonårsregeln. Men vi anser att 16 år skulle ligga som grund, och sedan skulle folkhögskolorna själva kunna avgöra från fall till fall vilken ålder som vore lämplig för de olika utbildningarna. Tillbaka till komvux. Det är mångfald vi behöver inom vuxenutbildningen och i skolans värld över huvud taget. I komvux kan eleverna skräddarsy sina utbildningar. Detta borde utvidgas till att gälla alla, även gymnasieelever. Efterfrågan på att få studera vid komvux är större än tillgången. Bara i Umeå avvisar man 200-400 sökande varje år. Tyvärr lever komvux under svåra omständigheter. Man måste pussla med skollokaler och lärarresurser. Under de dryga 20 år som komvux funnits borde utvecklingen ha gått längre, speciellt som denna skolform är så eftertraktad och lämplig, inte bara för vuxna utan för alla. Inte minst lämplig är den för kvinnor i 50-årsåldern som skulle vilja förkovra sig. För att minska kunskapsklyftan i samhället behövs vuxenutbildning. Det är ingen lyxkonsumtion. Det är en investering i framtiden. Jag har tittat i samma bok som Elisabeth Persson, Pocket R. Där talar man om vad vuxenutbildningen står för: 1. Att överbrygga utbildningsklyftorna och verka för jämlikhet och social rättvisa. 2. Att öka vuxnas förmåga att förstå, kritiskt granska och medverka till det demokratiska samhällets utveckling. 3. Att utbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring och bidra till full sysselsättning. 4. Att tillgodose vuxnas individuella önskemål att studera, utbilda sig och komplettera sin ungdomsutbildning. Hur har det sett ut? Jo, inom vuxenutbildningen 1986 var det en och en halv miljon som studerade inom företag — det är precis som Elisabeth Persson säger: 20 miljarder av de 30 gick till personalutbildning på arbetsplatser. 18 500 personer genomgick grundvux, 150 000 komvux, 15 000 folkhögskolorna, 1,4 miljoner deltog i studiecirklar, och ungefär 100 000 genomgick AMU. Vi behöver inte ifrågasätta om vuxenutbildningen är eftertraktad i Sverige. Visst är vi unika. Det skall vi vara stolta över. Vi är ett föredöme internationellt. Därför anser vi i miljöpartiet — och avser även att återkomma till detta med vuxenutbildning — att vi måste satsa på just en annan typ av utbildning, där man kan skräddarsy och komponera på ett annat sätt än i dag. Fru talman! Miljöpartiet stödjer också en reservation om ökat bidrag till kulturverksamhet. Vi föreslår 5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi anser att detta betyder mycket för utvecklingen av kulturlivet på regional och lokal nivå. Nya grupper kan bildas inom studieförbundens ram och kulturarbetare i hela landet får arbetstillfällen, allt i linje med Kultur i hela landet. Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga reservationer där miljöpartiet finns med.

Herr talman! Stödet för den allmänna vuxenutbildningen är starkt och utbrett i vårt land. Vuxenutbildningens olika former — studiecirklar, folkhögskolekurser, komvuxutbildningar m.m. — har en stor betydelse för utvecklingen av vårt samhälle. Vuxenutbildningen skall överbrygga utbildningsklyftor, bidra till det demokratiska samhällets utveckling, utbilda vuxna för arbetslivet, tillgodose vuxnas individuella önskemål om studiemöjligheter och komplettera tidigare ungdomsutbildning. Deltagande i vuxenutbildning bidrar till att den enskilde skaffar sig ökade resurser att delta i samhällslivet. Det är många faktorer i vårt samhälle som ställer nya krav på vuxenutbildningen och dess omfattning. Några exempel är: — Sveriges förändring från industrisamhälle till kunskapssamhälle och de nya behov det skapar på arbetsmarknaden, — internationaliseringen, som ställer krav på ökade språkkunskaper och mångkulturell förståelse, samt — de minskade ungdomskullarna under 90-talet, som kommer att medföra ökade krav på utbildning av den i företagen befintliga personalen för att tillföra ny kompetens m.m. I budgetpropositionen påpekas också att såväl produktiviteten som rättvisan talar för en bred satsning på vuxenutbildningen under 1990-talet. Det är angeläget och bra att detta slås fast. Vuxenutbildningen är för närvarande föremål för en omfattande utredning och förändring. Här kan nämnas folkhögskolekommitténs och särvuxkommitténs arbete, den nyligen genomförda utvärderingen av statens skolor för vuxna och propositionen om utbildningen i svenska för invandrare. Även formerna för statsbidrag till studieförbunden diskuteras. I samband med denna genomgång är det också riktigt och nödvändigt att se över studiefinansieringen. En särskild utredare är tillkallad för att utreda vuxnas möjligheter att finansiera studier på grundskoleoch gymnasienivå.

Framställningen skall avse all den verksamhet inom vuxenutbildningen som SÖ är ansvarig för. Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 17, Anslag till vuxenutbildning, har fogats hela 36 reservationer. Om detta kan tolkas som ett stort intresse för vuxenutbildningen i sig, är detta glädjande. Moderata samlingspartiet märker dock ut sig genom att ensamt stå bakom inte mindre än tio av dessa reservationer. Utmärkande är att moderaterna vill anvisa mindre medel till vuxenutbildningen än övriga partier. I två moderata motioner, Ub254 och Ub314, ställs krav på en utredning om vuxenutbildningens struktur och organisation. Man vill bl.a. utreda gränsdragningen, rollfördelningen och möjligheten till samordning mellan olika anordnare, som Ulf Melin tidigare redovisade här. Men regeringen har ju redan aviserat att man har för avsikt att se över vuxenutbildningens struktur. I budgetpropositionen konstaterar statsrådet att den kommunala vuxenutbildningen befinner sig i gränslandet till gymnasieskolan, folkhögskolan, arbetsmarknadsutbildningen och högskolans fristående kurser och påpekar att det är angeläget att tydligare än i dag ge de olika samhälleliga anordnarna bestämda uppdrag och tydligare profiler. Utskottet konstaterar därmed att yrkandena i allt väsentligt är tillgodosedda, varför motionerna avstyrks. I reservation nr 2 från centern krävs ett principbeslut om allas rätt till en utbildningsnivå motsvarande två års gymnasiestudier. Från utskottsmajoritetens sida vill vi hänvisa till det program för vuxenutbildningen på kort och lång sikt som regeringen kommer att presentera 1991. Utskottet förutsätter att principiella ställningstaganden kring vuxenutbildningen då kommer att redovisas. Samtidigt skulle det vara intressant att höra centerns Marianne Andersson utveckla synpunkter kring vad denna rätt innebär. Utbud för att läsa in tvåårig gymnasieutbildning finns ju redan i dag. När det gäller kommunal utbildning för vuxna föreslås av moderaterna en minskning av anslaget med 75 miljoner. Att detta drabbar de svagaste grupperna i samhället verkar inte oroa moderaterna. Även folkpartiet vill ha en reducering av anslaget genom en minskning av riksramarna för gymnasieskolkurser med 30 000 undervisningstimmar. Båda förslagen avvisas av utskottsmajoriteten. Folkpartiet föreslår en utökning av anslaget till särvuxutbildningen med 30 milj.kr. Utskottet erinrar om att särvuxkommittén nyligen överlämnat sitt betänkande ”Vidgad vuxenutbildning för utvecklingsstörda”, där bl.a. frågan om undervisning på träningsskolenivå behandlas. Det finns därför inte skäl att ta ställning till dessa frågor innan kommitténs förslag har beretts. Moderaterna tar i motion Ub254 upp uppdragsutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen och pekar på att uppdragsutbildningen skall vara självfinansiserad och att den inte får inkräkta på ordinarie undervisning. Utskottet hänvisar till gällande förordning som reglerar uppdragsutbild ning i anslutning till kommunal vuxenutbildning. Enligt denna får staten inte ha några bidragseller pensionskostnader för den utbildning som helt bedrivs som uppdragsutbildning. Detta innebär att utbildningen redan nu skall vara självfinansierad. I förordningen finns också reglerat att uppdragsutbildningen inte får försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen. Herr talman! Sverige har kallats en studiecirkeldemokrati. Detta markerar den betydelse som studiecirkeln spelar för demokratins förankring i vårt land. Vi socialdemokrater vill värna om studiecirkeln som arbetssätt. Under anslaget till studieförbunden föreslår moderaterna kraftiga minskningar. Inte mindre än 15 9 vill man ta bort. Det är inte svårt att tänka sig vilken effekt detta skulle få för studiecirkeldeltagandet, framför allt för de sämst ställda grupperna. Moderaterna vill dessutom avskaffa huvuddelen av tilläggsbidragen. Motivet är att bidragen styr studieförbundens verksamhet. Utskottet påpekar att bidragen tillkommit just i denna avsikt, att underlätta för kortutbildade att delta i sådana studier som är särskilt viktiga, nämligen svenska, matematik och samhällskunskap. Av betänkandets 36 reservationer finns endast en borgerlig trepartireservation. Precis som föregående år gäller den bidrag till studieförbundens verksamhet för handikappade. Enligt förordningen är medlen avsedda att täcka en rad ändamål, bl.a. utbildning av funktionärer i studieförbunden och deras medlemsorganisationer för att öka kunskapen om olika handikapp. För att göra detta möjligt för studieförbund med ett stort antal medlemsorganisationer är det nödvändigt att en viss del av denna anslagspost fördelas på så sätt som sker i dag, dvs. i proportion till antalet medlemsorganisationer. Utskottet avvisar därför förslaget i reservation 23, att fördela anslaget i proportion till redovisad verksamhet. När det gäller kulturverksamheten yrkar centern och miljöpartiet på en ökning av anslaget med 5 miljoner, medan vpk vill ha en ökning med 22,5 miljoner. Kulturutskottet har i sitt yttrande till utbildningsutskottet pekat på den förstärkning som gjordes med 17,5 miljoner vid föregående riksmöte och tillstyrker därför regeringens förslag som innebär en ökning med 5 miljoner. Utskottet ansluter sig till kulturutskottets bedömning. När det gäller bidrag till driften av folkhögskolor föreligger förslag om utökning av antalet bidragsveckor, som vi har hört av flera olika talare tidigare. Med hänvisning till folkhögskolekommitténs arbete föreslår utsku-tet i likhet med föredragande statsrådet att undervisningsvolymen skall vara oförändrad i avvaktan på kommitténs förslag till fördelning. Vpk föreslår i en motion att verksamheten vid Vuxenutbildarcentrum i Linköping bör stödjas av staten och att ett särskilt anslag skall utgå. Utskottet delar statsrådets bedömning att stora delar av Vuxenutbildarcentrums verksamhet kan inordnas i den forskning kring vuxenutbildning och folkbildning som pågår vid universitetet i Linköping. Dessutom kan sägas att man är överens mellan Vuxenutbildarcentrum och universitetet i Linköping om att verksamheten skall inlemmas i universitetet som ett nationellt centrum. Inom universitetet har bildats en arbetsgrupp som skall bereda frågan om övertagandet.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

Herr talman! Det viktigaste i de moderata reservationerna är kanske trots allt att vi har krävt att en utredning skall se över rollfördelningen mellan olika utbildningsanordnare. Dess värre har socialdemokraterna och även andra partier sagt nej här. Samtidigt konstaterar Jan Björkman att det finns ett antal kommittéer som ser över vissa delmoment beträffande den här verksamheten. Men man glömmer bort att se till helheten. Man sysslar alltså i stället med ett antal små detaljer, och det är beklagligt. I detta betänkande slås ändå fast att man tydligare än som i dag är fallet skall ge samhälleliga utbildningsanordnare bestämda uppdrag. Dessa skall få en egen profil. Men man nöjer sig med att låta departementet göra en analys. Hur djupt tränger man då in i dessa frågor när man gör analysen? En analys som gjordes av den svenska lärarkåren var ju mycket måttlig. Risken är att den analys som nu kommer att göras blir av samma klass. Sedan säger Jan Bjökman att de sämst ställda kommer att slås ut med moderaternas politik i fråga om studieförbunden. Men detta kommer förvisso inte att ske. Om moderaternas budgetförslag antogs, skulle studieförbunden själva få bestämma inriktningen för den verksamhet som de bedriver. Jag måste vara litet elak och fråga Jan Björkman: Skulle de svaga i samhället slås ut om anslagen utökades exempelvis när det gäller kurser ingående i jägarexamen eller kurser rörande fåglar i naturen eller folkdans? Samtidigt vill jag när det gäller den kulturella bildningen understryka att studieförbundens cirklar i historiska traditioner i vårt samhälle är utomordentligt viktiga. Studieförbunden måste, tycker jag, kunna göra egna prioriteringar. Men det handlar alltså inte om att slå ut några människor över huvud taget. Jan Björkman kommenterar inte alls den reservation som både moderaterna och folkpartiet står bakom och som gäller den centrala kursverksamheten. Det kan jag nog förstå. Den måste vara som ett svart skynke för socialdemokraterna. Vi kan väl dra oss till minnes vad som hände för två månader sedan. Då hade vi regeringen Ingvar Carlsson I. Sedan blev det Ingvar Carlsson II. Man presenterade ju ett krispaket. I den vevan förekom det i svensk TV reportage från olika platser i landet. Fackliga funktionärer samlades för att ha just facklig kursverksamhet. Men det blev inte så mycket av facklig kursverksamhet vid de tillfällena. I stället diskuterade man, naturligtvis, socialdemokratins framtid. Jag måste fråga: Anser Jan Björkman att diskussioner om socialdemokratins framtid skall finansieras via kommunala skattemedel? Inte heller när det gäller den verksamhet som komvux bedriver är det så, att vi skulle slå ut de sämst ställda. Som jag sade tidigare i en replik till Elisabeth Persson menar vi att verksamheten beträffande dels grundvux, dels grundutbildningen, etapp 1, skall finnas kvar. Men jag vill också upplysa riksdagen om att vi även har sagt att det måste gå att göra en större omfördel ning beträffande timramarna. Vi kan ju konstatera att det i dag finns ett resursslöseri på detta område.

Värderade talman! Jag skall bara bemöta Jan Björkman på en punkt, och det gäller statens anslag till studieförbundens handikappverksamhet. Jag säger som jag sade i mitt förra inlägg, att det är ett relativt litet anslag i förhållande till de totala anslagen till studieförbundens verksamhet. Det rör sig om 22,5 milj.kr. Jag använder detta bara som ett exempel på en som jag tycker orättfärdig fördelningsmetod. Nu försöker Jan Björkman försvara att ABF — det socialdemokraterna närstående studieförbundet — får mer än hälften av de pengar som går till denna verksamhet, trots att ABF inte kommer upp till mer än litet över 20 96 av verksamheten, med att man vill utbilda sina och handikapporganisationernas funktionärer. Ja, om det största studieförbundet inte lyckas få en större andel av verksamheten, trots att man har nästan alla handikapporganisationer som medlemsorganisationer, finns det i och för sig behov av extra insatser — det kan jag förstå. Men för detta har studieförbunden och handikapporganisationerna särskilda pengar, nämligen över 71 miljoner om året. Jag förstår att det är svårt att hitta några vettiga argument, men jag tycker att det är ganska beklämmande att socialdemokraterna kan göra en fördelning som så klart gynnar de egna grupperna, och att de år efter år fortsätter med detta, trots att ABF med dessa stora insatser inte lyckas öka sin andel av handikappverksamheten.
Herr talman! Jag vill ta upp studiecirkeldemokratin — det är ett mycket vackert ord. Det skulle i miljöpartiets vision innebära att studiecirkelverksamheten vidgas i stället för att minskas. Grunden skulle vara 10 000 studiecirkeltimmar i stället för 50 000 timmar under en treårsperiod. Om alla förslag kopplas ihop kanske det vore en lösning att låta de handikappade få starta ett studieförbund. Det är inte bara miljörörelsen som skulle må gott av det. Jag kan icke förstå varför folkhögskolorna inte kan få de 7 milj.kr. i anslag som de har skrikit efter i flera år. Riksdagen behöver inte vänta för att ta ställning. Vi har i utskottet förordat en satsning på dem som har skrivoch lässvårigheter, och det har många av dem som går just på folkhögskola, liksom många invandrare. Där bedrivs också mycken annan verksamhet, och därför är det viktigt att de får sitt medelsbehov täckt. Annars kanske man inte kan starta nya folkhögskolor — vilket man ändå gör i dag, men genom att inkräkta på andra. Jag vill ha ett definitivt svar på frågan varför riksdagen inte kan fatta det beslutet. Ulf Melin talade om att kulturcirklar inte skulle gynna dem som var längst ner på skalan. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Den som kan litet om musik vet att rytmik och rörelse förbättrar inlärningssituationen för barn. Det finns personer som har åkt över till u-länder och jobbat just med detta för att bygga upp självförtroende och skapa en bättre inlärningssitua tion. Jag känner bl.a. en musikhandledare som har jobbat med det i Bolivia. Många musikhandledare, som dessutom utbildas på folkhögskola, jobbar med utvecklingsstörda, och det betyder oerhört mycket för dem att få kontakt med musik. Det är att hjälpa dem som är mest drabbade och mest utsatta i vårt land.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Ulf Melins inledning om vilken roll som vuxenutbildningen skall spela. Han sade att vuxenutbildningen skall spela en framträdande roll, att det är viktigt med breda baskunskaper och att ge en rörlighet på arbetsmarknaden. De tongångarna finns också i de moderaterna motionerna om vuxenutbildningen, där komvux roll och studieförbundens roll betonas. På vilket sätt tar sig då detta uttryck i moderata samlingspartiets anslagsfördelning? Jo, moderaterna vill minska anslaget till den kommunala vuxenutbildningen med 75 miljoner och till studieförbundens verksamhet med 175 miljoner. Sanningen är väl den att detta är ett lågprioriterat område för moderata samlingspartiet. Det tillhör inte de områden och de grupper som man vill satsa pengar på. Om Ulf Melin hävdar motsatsen, skulle jag gärna vilja att han exemplifierar och talar om på vilket sätt det framgår att moderaterna i praktisk handling betonar vilken roll vuxenutbildningen har rätt att spela, som övriga debattörer också har understrukit. Carl-Johan Wilson tog upp ett par saker som jag skall kommentera något. Det gäller först bidraget till studieförbundens handikappverksamhet. De 22 miljoner som Carl-Johan Wilson hänvisade till skall inte bara användas för att utbilda funktionärer i studieförbunden och i deras medlemsorganisationer, utan de skall också användas för pedagogisk verksamhet bland handikappade och för att ta fram nytt studiematerial. De här tre sakerna tar, såvitt jag har kunnat förstå, ungefär hälften av detta bidrag. Dessutom skall det kunna användas till assisterande cirkelledare och till tolkar. Det var det jag ville visa i mitt inledningsanförande, dvs. att bidraget inte bara var avsett för utbildningen av funktionärer i organisationerna. Carl-Johan Wilson var också inne på timramarna för kommunal vuxenutbildning, som även Ulf Melin berörde. Nästa år kommer ett förslag om långsiktighet i vuxenutbildningen, och jag kan till det säga att det är regeringen som fastställer riksramarna för kommunal vuxenutbildning inom gymnasieskolans område, för de allmänna och de yrkesinriktade kurserna. Något beslut av riksdagen är inte påkallat i dag. Dessutom behandlar skolprojektet inom departementet dessa frågor, i syfte att åstadkomma en större schablonisering av bidraget till kommunal vuxenutbildning, som skulle ge kommunerna — vilket Carl-Johan Wilson var ute efter — ett större självbestämmande över pengarna. Till det kan också sägas att det inte har gjorts någon beräkning av hur en sammanslagning av dessa bägge ramar skulle påverka bidragsbeloppen. Jag ställde inte frågan till Marianne Andersson om rätten till två års gymnasieutbildning för vuxenstuderande därför att jag var kritisk, utan snarare därför att jag var nyfiken på hur centern hade tänkt sig detta. Marianne An dersson svarade med att säga att det inte finns resurser för att klara det. Det var en av anledningarna till att jag ställde frågan. Det är inte parat med några förslag till resursförstärkningar i det principbeslut som centern vill att riksdagen skall fatta. Om det bara är en allmän målinriktning, vill jag fråga varför Marianne Andersson och centern inte går ytterligare ett steg. Eftersom de flesta unga som i dag går igenom gymnasieutbildning får en treårig utbildning vore det naturligt att fundera på tre års gymnasieutbildning i stället. Jag håller med Marianne Andersson om att den kulturverksamhet som studieförbunden genomför är oerhört viktig och att den i större utsträckning vänder sig till dem som inte tar del i annan aktivitet på samma sätt. Jag delar inte Ulf Melins uppfattning att den verksamheten inte når de lågutbildade. Däremot är jag inte lika säker på att Marianne Andersson har rätt när hon säger att stödet till kulturverksamheten har urholkats. Jag tror att den verksamheten har utvecklats positivt de senaste åren. Eva Goés tog upp folkhögskolorna, och jag vill då bara en än gång hänvisa till folkhögskolekommitténs arbete och till att det kommer ett förslag.
Herr talman! Först vill jag när det gäller kulturanslaget säga till både Jan Björkman och Eva Goés att moderaterna och socialdemokraterna på det området ligger på samma anslagsnivå. Men de utredningar som gjorts på senaste tiden visar att man faktiskt inte når de grupper som riksdagen en gång i tiden har sagt att man skall nå — det är, som jag sade i mitt tidigare anförande, ett faktum. Socialdemokraterna är egentligen fångade i sin egen fälla. Alltid när någon vågar säga att man skall göra vissa besparingar på ett område anser socialdemokraterna att det innebär att man kommer att slå ut både den ene och den andre. För socialdemokraterna är det uppenbarligen så att man för att kunna göra förbättringar alltid måste anslå mer medel. Man kan aldrig fundera över om t.ex. de pengar som i dag satsas på vuxenutbildning satsas rätt eller utnyttjas på rätt sätt. Från vårt parti anser vi inte att de utnyttjas på rätt sätt. Därför har vi krävt en utredning där man undersöker det framtida behovet av vuxenutbildning och hur dessa resurser i fortsättningen skall utnyttjas. Det säger dess värre bl.a. socialdemokraterna nej till. Det är inte så att vuxenutbildning är lågprioriterad från vårt partis sida. Däremot vågar vi sätta vissa frågetecken för hur de pengarna i dag satsas. Det stämmer att vi har föreslagit en besparing på 75 milj.kr. när det gäller komvux. Men samtidigt säger vi att man måste kunna göra en större omfördelning av ramarna. Det är min uppfattning att de pengar som vi i dag satsar på en del av de områdena inte utnyttjas på rätt sätt.

Värderade talman! Först till den kommunala vuxenutbildningens ramar. Det gäller alltså de s.k. ramarna för teoretiska resp. yrkesinriktade kurser på gymnasienivå. Regeringen anser att länsskolnämnden är bäst på att fördela de pengarna, och där har regeringen fått stöd av en majoritet av utskottets ledamöter, medan folkpartiet tycker att kommunerna är bäst på att göra den fördelningen. Jag tycker att det är en ganska enkel princip, att den som är närmast verksamheten bör ha lättast att se vilken verksamhetsfördelning man behöver ha i den egna kommunen. Så några ord om pengarna till studieförbundens handikappverksamhet. Nästan alla i studieförbundsvärlden utom socialdemokraterna och ABF tycker att fördelningsprincipen är märklig. Jag upprepar för tredje gången i dag att jag tar upp den bara som en symbol för socialdemokratisk fördelningspolitik. Jag vet att ni också tycker att detta är litet obehagligt, men ni bör ha förståelse för att man tar upp sådana exempel på en fördelning som vi tycker är orättfärdig. Nu nämnde Jan Björkman att man behöver pengar för att utveckla studiematerial. Det är ju inte meningen att man skall ta de här pengarna till det! Studiematerialet skall man ju sälja till studieförbundsavdelningarna. Det finns särskilda statsbidrag för studiematerialet. Jag kan inte se någon anledning till att man skall använda de här pengarna till det. I så fall tycker jag ni använder dem fel. Jag föreslår att socialdemokraterna ordnar så att ABF utvärderar den här verksamheten. ABF måste använda pengarna fel om man, trots alla ansträngningar som Jan Björkman säger att man gör, inte får till stånd mer verksamhet bland de handikappade. När man har nästan alla handikapporganisationer som medlemsorganisationer och ändå inte lyckas nå upp till mer än 20 70 av den handikappverksamhet som studieförbunden har måste man väl ändå använda pengarna fel, om man har mer resurser än alla de andra? Gör en utvärdering!

Herr talman! Jag vill än en gång komma tillbaka till frågan om studiecirkeldemokrati. Allt det här käbblet och bråket mellan ABF och andra studieförbund skulle kunna upphöra om vi såg till att andra fick chansen att starta studieförbund. Här handlar det om folkrörelser som just nu slåss internt. Det har faktiskt kommit fram andra rörelser sedan de folkrörelserna bildades. Skulle vi sänka kravet från 50 000 till 10 000 studiecirkeltimmar skulle det finnas möjlighet för andra att etablera sig, och det är viktigt. Då skulle vi inte behöva ha de här reservationerna, utan man skulle ta ett nytt grepp när det gäller hela studieförbundstänkandet. Det är faktiskt dags att andra än de gamla etablerade kolosserna får komma in på scenen. Jag återkommer därför än en gång till frågan: Hur går det med studiecirkeldemokratin, och varför kan man inte säga att 10 000 studiecirkeltimmar vore ett lämpligt mått?
Herr talman! Först en kommentar till Ulf Melin. Ulf Melin har några gånger sagt att studieförbunden inte når de lågutbildade. Jag vill hävda att studieförbunden i större utsträckning än andra anordnare når de lågutbildade och de målgrupper som man är till för att nå ut till. En övervägande majoritet av deltagarna i studiecirkelverksamheten är lågutbildade, kortutbildade. Sedan försökte Ulf Melin genom att ge exempel på olika typer av studiecirklar förringa människors deltagande i dessa cirklar. Oavsett karaktären på studiecirklarna kan man, tror jag, säga att de har ett värde därigenom att de ofta är en inkörsport till andra och fördjupade studier. Jag tror att de cirklar som Ulf Melin nämnde lika väl som andra cirklar tjänar ett viktigt syfte. Det är dessutom viktigt att det fria och frivilliga folkbildningsarbetet får vara just fritt och frivilligt och att man har möjlighet att välja olika typer av ämnen att läsa. Marianne Andersson, tillsammans med en del andra, tog upp frågan om bidraget till handikapporganisationerna och menade att jag genom mina exempel hade förstärkt behovet av förändring. Vad jag ville visa på var de regler som finns i förordningen när det gäller fördelningen av bidrag till handikappverksamheten. Det är SÖ som har till uppgift att fördela pengarna, efter samråd med studieförbunden. Carl-Johan Wilson nämnde att ABF kanske kunde utvärdera den här verksamheten, men det bör väl i så fall SÖ göra, som har ansvaret för hur fördelningen sker efter samrådet. De olika fördelningsprinciperna ger utslag i den praktiska verksamheten, och jag förutsätter att det gäller även de områden som Marianne Andersson pekade på. När det gäller Eva Goés fråga om gränserna för erhållande av statsbidrag är det min uppfattning — och utskottets uppfattning — att den frågan tas upp i samband med att man presenterar den långsiktiga planen för vuxenutbildningen framöver. Då får den frågan vägas tillsammans med en rad andra. Så vi har chansen att återkomma och diskutera var taket skall ligga, när den fördjupade anslagsframställningen och presentationen på sikt av vuxenutbildningsverksamheten föreligger.

Herr talman! Turistbussar i långa rader står parkerade i anslutning till Buckingham Palace i hjärtat av London. Allt fler och fler människor samlas. Luften surrar av all världens språk. Halsar sträcks, kameror görs klara. Alla väntar på det ögonblick då vaktavlösningen skall ta sin början, detta spektakulära skådespel av färg, musik och precision. En gammal fin brittisk tradition — en tradition bland många andra — som bidrar till att göra London till en av världens största turiststäder. Här i Stockholm kan den beridna högvakten leva vidare endast tack vare privat initiativ och privat stöd. Det är ett exempel på att vi tappar känslan för vad traditionen betyder både för oss själva och för de människor som vill besöka vårt land för att uppleva vår månghundraåriga, rika kultur. Perspektivet bakåt bör uppfattats som en tillgång, en uppfordran till nya skapande initiativ. Vi skall värna om våra gamla, fina traditioner men inte låta oss tyngas av dem, utan, såsom våra fäder kunnat, tillämpa och vårda dem med skälig hänsyn till nuets krav. Redan i dag är turistnäringen för många länder av stor ekonomisk betydelse. Omsättningen i hela världen beräknas till ungefär 2 000 miljarder dollar per år. Turismen svarar för 10 26 av världens samlade bruttonationalprodukt, och mer än 100 miljoner människor arbetar inom turism. I Sverige finns ca 200 000 anställda inom turistnäringen. Det är en överloppsgärning betona att det är i vissa glesbygder i inland och utefter kuster som inkomsterna från turismen är särskilt viktiga. Sverige anses, med all rätt, vara ett dyrt land att leva i, och detta påverkar självfallet turismen och alla som arbetar där. De senaste årens ogynnsamma prisutveckling har nu lett till en minskad turism. Detta är allvarligt och ytterligare ett bevis på den olyckliga ekonomiska politik som förts. Ovanpå detta kommer så skatteomläggningen, eller vad som blir kvar av den. Enligt idrottsrörelsen är den ett dråpslag, en katastrof. I marsnumret av Svensk turism skriver man: ”Det största dråpslaget mot turistnäringen är givetvis den snabbhet med vilken reformen genomförts.

Herr talman! Det är särskilt momshöjningen som slår så obarmhärtigt hårt mot besöksnäringen. Den kostnadsökning som därvid uppkommit kan ge rakt motsatt effekt än den avsedda. På grund av de prisökningar som följer av den höjda ”turistmomsen” kan nämligen bytesbalansen i sig beräknas bli försämrad med minst lika stort belopp som de ökade skatteintäkterna. Sannolikt blir försämringen större. De reduceringsregler som gällt t.o.m. 1989 bör därför återinföras. Mot bakgrund av denna för turismen allvarliga situation är det väsentligt att de resurser som finns används på rätt sätt. Vi moderater välkomnar därför riksrevisionsverkets rapport. Där betonas att Turistrådet har alldeles för stort verksamhetsområde. Dess enda huvuduppgift bör vara att främja en ökad turism i Sverige. En översyn av Turistrådets arbetsformer och organisation är nödvändig och brådskande. Bästa sättet att främja turism är att göra den billig. Sänkt skatt ger större frihet och ökad välfärd. Därmed förbättras bl.a. människornas möjligheter till en ökad turism, till gagn och glädje för dem själva och när det gäller utlandsturisterna också till gagn för Sverige. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till de moderata reservationerna 3 och 4.

Herr talman! När vi nu går att behandla kulturutskottets betänkande 16 angående turism och rekreation kan detta utskottsbetänkande kanske tyckas väl tunt eftersom vi behandlar ett så stort område, en så viktig näring som turistnäringen. Jag vill gärna inledningsvis säga att detta utskottsbetänkande inte tar upp hela detta område, betänkandet ger inte hela sanningen. Det finns åtskilliga motioner med förslag på turismens område som behandlas av andra utskott. Det som framför allt tas upp i årets motioner är den ekonomiska utvecklingen för turismen med anledning av det skatteförslag som har lagts fram och som nu är under behandling. Vi har inte sett hur detta förslag kommer att utformas när det senare föreläggs riksdagen för beslut. Herr talman! Inledningsvis skulle jag vilja uppehålla mig något vid det valutaunderskott som faktiskt har växt mycket snabbt. Det är bara att konstatera att det som var ungefär 9 miljarder 1986 kommer att bli ungefär 18 miljarder under innevarande år. Det är alltså fråga om en fördubbling av det negativa valutanettot under dessa fyra år. Det negativa nettot var faktiskt en av utgångspunkterna när regeringen lade fram en speciell proposition angående turistnäringen. Man påpekade i denna att det var angeläget att vidta åtgärder för att öka andelen utländska turister samtidigt som man skulle försöka att genom aktiva åtgärder i vårt eget land minska valutautflödet från Sverige genom att få svenskarna att tillbringa mindre tid utomlands på semester. Detta var utgångspunkterna. Vi kan sedan konstatera hur utvecklingen har blivit. Det negativa nettot blir dubbelt så stort 1990 som det var 1986. Man kan då fråga sig vilka åtgärder som har föreslagits under dessa fyra år för att rätta till detta förhållande. Man har satsat på ökad marknadsföring utomlands, men detta var en satsning som regeringen uppenbarligen gjorde med största tveksamhet eftersom den dröjde flera år efter det att Turistrådet hade gjort sin framställning. Turistrådet hade under dessa år stöd i centermotioner, och våra förslag har delvis blivit tillgodosedda. Vi har alltså inte i motionerna tagit upp de stora beloppen för innevarande år. Vi har ändå i centern velat fortsätta denna satsning genom att föreslå ytterligare 10 milj.kr. till marknadsföringsåtgärder. Av den utveckling jag nyss har beskrivit förstår man att dessa pengar behövs mer än väl. Turistrådet saknar inte projekt att satsa på i syfte att öka turismen i Sverige. Det är tvärtom så att många goda idéer knappast blir förverkligade. Jag skulle sedan något vilja uppehålla mig vid SIND:s branschstudie och den strukturplan som Sveriges turistråd har i uppdrag att göra. Dessa revideras med jämna mellanrum, och i samband med att man första gången lade fram dessa dokument skedde satsningar på tre prioriterade geografiska områden. Turismen i Sverige är naturligtvis mycket bredare än så, och vi menar att det finns all anledning att bredda dessa satsningar och satsa på andra orter och områden. Detta har nu blivit högaktuellt genom den regionalpolitiska propositionen och de motioner vi har väckt med anledning av denna, eftersom dessa ämnen tas upp även där. Vi har detta under beredning i utskottet, och så småningom kommer vi att få debattera regionalpolitiken här i kammaren. Då kommer naturligtvis ytterligare förslag som berör turismen att presenteras. Vi säger när det gäller detta betänkande att det är viktigt att Sveriges turistråd i den kommande strukturplanen presenterar mer uppgifter om de olika regionernas behov av turistsatsningar, men det är givetvis också viktigt att det finns förutsättningar för ökade turistsatsningar i dessa regioner. Prisbilligt semesterboende är något annat som vi har tagit upp i en motion. Denna motion kommer visserligen att behandlas i ett annat betänkande, men detta hör ändå till bilden när det gäller de ökade satsningarna inom turistsektorn. Det finns nu ett alldeles färskt dokument där den europeiska gemenskapen för turism har gjort vissa prognoser. Det intressanta är att man förväntar sig att antalet paketresor kommer att öka snabbare än individuellt resande, detta trots de prisökningar som uppstår till följd av att turisterna väljer mer fjärran destinationer och/eller dyrare hotell. Detta är en intressant iakttagelse och en intressant prognos för turismen i Sverige. Det är känt att vi i vårt land är ganska dåliga på att utveckla s.k. paketresor. Detta märker man inte minst om man försöker vara turist i sitt eget land — då märks detta mycket väl. Om jag i stället väljer att turista i Spanien blir det för mig som turist fråga om en ganska lindrig procedur när jag skall beställa en resa. Jag blir väl omhändertagen, och jag kommer att lotsas till alla de platser jag rimligtvis bör se, om jag vill se dem. Jag kommer till rätt hotell, osv. Om jag däremot åker runt i Sverige finns det faktiskt ingen sådan service att tillgå. Utländska resebyråer ordnar naturligtvis till viss del denna service. Men att turista i Sverige bygger faktiskt på mer av egna initiativ. Jag menar att detta är en sak som vi framöver måste arbeta mer med, dvs. utveckla mer av paketresor. Om vi gör servicemottagandet bättre för våra turister, kommer också intresset att öka. Semesterboende på landet är något som i ytterst liten utsträckning finns att tillgå på marknaden. Väl att märka är att de produkter som finns på detta område säljs ut ganska snabbt. Det finns alltså en stor efterfrågan på detta, och vi i centerpartiet menar därför att det finns all anledning att stimulera denna utveckling, att förmå fler att rusta upp hus, att få fler att hyra ut dessa hus och att få fler att delta i de kulturella aktiviteter som anordnas på olika orter och som kanske oftast förekommer under sommartid. Det visar sig också i andra undersökningar att turisterna i allt högre grad kommer att efterfråga den typen av aktiviteter. De vill i dag se och uppleva mer och vara med i olika aktiviteter. Det finns alltså anledning att satsa på detta. Vi har också tagit upp och diskuterat skatteomläggningens effekter på turismen. Med hänsyn till det försämrade läget i fråga om turistnettot kan man fundera över de förslag som har lagts fram på skatteområdet, förslag som faktiskt är rätt allvarliga för turistsektorn. Man kan fundera över om det är möjligt att lägga fram sådana förslag och samtidigt tro på att det skall komma ett ökat antal utländska turister till Sverige. Sverige är redan i dag ett dyrt land, och de devalveringseffekter som uppnåddes genom den kraftiga devalveringen 1982 försvann ganska snart genom fördyrningar. Jag såg nyligen alldeles aktuell statistik som visade att hotellnätterna i Stockholm är dyrast i världen. Vid denna beräkning har man givetvis inte tagit hänsyn till hela den flora av extrapriser som förekommer under helger och även under sommartid. Om man som enskild turist skall åka hit och uppleva Stockholm får man alltså vara beredd på att betala ordentligt för sig för att bo i Stockholm under veckan. Centerpartiet menar att det finns anledning att återigen pröva dessa förslag, att ta hänsyn till detta när man nu skall lägga fram skatteförslaget för riksdagens behandling, att inte missgynna turistsektorn. Man har redan, vilket vi från centern har protesterat mot, infört full moms på hotell och restauranger. Detta innebar en rätt stor fördyrning när det gäller dessa tjänster. Man införde vidare moms på energi, vilket innebär att det blir dyrare att resa i vårt land. En mycket stor del av turistresandet sker med egen bil. Man har i Sverige satsat rätt hårt på den typ av arrangemang där turisten har kunnat boka bostad och färjebiljetter samt kunnat ta med sig bilen för att uppleva vårt land. Dessa resor blir naturligtvis bra mycket dyrare. Man har redan kunnat märka att det finns ett motstånd mot att turista i Sverige på detta sätt. Herr talman! Detta var några av de frågor inom turistsektorn som man måste se till för att få en ganska bred bild av det hela.

Herr talman! Sveriges turistråd skall utveckla svensk turism och genom marknadsföringsåtgärder bl.a. förbättra svensk bytesbalans och sysselsättning samt stödja regional utveckling, vilket redan har nämnts. I förra årets betänkande om turismen beräknades turistsektorn svara för ca 5 20 av den svenska bruttonationalprodukten. Det är intressant att se att motsvarande siffra i år bedöms ha sjunkit till drygt 3 90. Turistrådets verksamhet har varit föremål för en förvaltningsrevision som genomförts av riksrevisionsverket. RRV konstaterar att Turistrådets uppgifter är alltför vittomfattande för att på ett effektivt sätt inrymmas i rådets verksamhet. Turistrådets organisation anses inte heller till fyllest. I propositionen föreslås att anslaget skall ökas med drygt 7 milj.kr. till totalt 123 milj.kr. Det kan tyckas vara en ganska stor summa för att bedriva kommersiell reklam inom det här området. Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna anser att Turistrådets verksamhet i alltför hög grad inriktar sig på att utveckla en omfattande internationell massturism som leder till satsningar på energikrävande flygoch bilturism. Vi hörde alldeles nyss Jan Hyttring påpeka att man väljer bilen. De flesta använder bilen vid sina semesterresor i Sverige. Turistrådet borde enligt vår mening i huvudsak inrikta sig på åtgärder som främjar Sverigeturism. Bland dessa finns enstaka intressanta och vällovliga insatser såsom Upptäck Sverige, t.ex. på cykel, där upplevelser av natur och kultur kan verka stimulerande för resenärerna. Frågan är, och det är en viktig fråga för oss, om staten skall behöva engageras i sådan reklamverksamhet. Det är väl helt i sin ordning att turistföretagen slår sig samman för att stärka verkan av sin reklam, men det krävs väl genomtänkta skäl för att staten skall medverka i reklamen. Om statens medverkan krävs måste man peka på några särskilda värden som tillkommer svenska folket genom denna medverkan. I dag tycks det huvudsakliga motivet vara att turismen är bra för handelsbalansen. Miljöpartiet föreslår en tioprocentig minskning av anslaget till Turistrådets verksamhet, dvs. en minskning av det i propositionen föreslagna anslaget med 12 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Vi vill däremot stödja den fina satsning på svensk turism med regionalpolitisk betydelse som avser Dalslands kanal. En upprustning av denna skulle få stor betydelse för regionen. Kanalen är också kulturhistoriskt intressant och kan utnyttjas som turistled för båttrafik. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Efter att ha hört Jan Hyttrings inlägg om de regionalpolitiska frågorna i den strukturplan som Turistrådet arbetar med kan jag ansluta mig till centerreservationen nr 5, i vilken man understryker strukturplanens betydelse när det gäller frågor rörande olika regioners behov och förutsättningar för utveckling på turistområdet. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Jag tackar för Kaj Nilssons vänlighet att ansluta sig till vår reservation. Det är alltid bra att det blir en större uppslutning här i kammaren. Jag begärde närmast replik för att något beröra den reservation som Kaj Nilsson har avgivit angående medelsanvisningen. I den sägs att turistrådets organisation allt för mycket är inriktad på att utveckla en utländsk massturism i Sverige. Det torde vara en stor överdrift, för att uttrycka sig milt. Det är inte fråga om någon massturism. Det är närmast fråga om att ta några procentenheter till. Andelen tyska turister i Sverige är stor, men om man ser till den tyska marknaden märks vi knappt. Jag kan inte inse att det är fråga om någon omfattande satsning på massturism. Turisterna i Sverige åker bil, vilket jag påpekade i mitt inledningsanförande. Orsaken till detta är faktiskt ganska enkel. Familjeboendet inom svensk turism är i stor utsträckning anordnad i privata stugor eller stugbyar. Det är då så vist ordnat att boendet i dessa stugor bryts på lördagar, dvs. hyran är veckovis. I vårt land har vi det minsta kollektiva trafikutbudet på lördagar. Jag vill påstå att det på de flesta orter i landet där det finns stugor att hyra är helt hopplöst att ta sig kollektivt till och från stugan den dag man skall komma dit och den dag som man skall åka därifrån. Dessutom anordnas i ringa omfattning den typ av utflykter och paketarrangemang som jag efterlyste. Orsaken till detta är att det är en mycket låg lönsamhet för sådant. Det måste faktiskt finnas en lönsamhet i turistnäringen. Inom de sektorer där det finns lönsamhet kommer också serviceutbudet att öka. Det vore intressant att höra Kaj Nilssons svar på följande fråga: Är Kaj Nilsson villig att satsa mer medel på de allmänna kommunikationerna, eller vill Kaj Nilsson införa begränsningar i rätten för turister att ta sig fram med eget fortskaffningsmedel i vårt land? Det skulle vara intressant att få ett svar på detta. Något av dessa alternativ torde det bli om man skall uppfylla det som sägs i reservationen.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna svarar obetingat ja på frågan om vi är beredda att satsa på allmänna kommunikationer. Det har vi redovisat åtskilliga gånger i den här kammaren. Att allmänna kommunikationer inte kan passa för alla former av turism kan vi förstå. Vår huvudkritik ligger inte där, utan frågan är om staten skall engagera sig i den här verksamheten. Vårt förslag om en minskning av anslaget med 12 milj.kr. är en markering till staten att minska sitt engagemang i turistrådet. Det är det yttersta syftet. Vi är ganska förvånade över att framför allt de borgerliga partierna väljer att stödja denna typ av verksamhet. Ni talar ju väldigt mycket för marknadsekonomin och att den skall agera på sina egna villkor. Det är då förbryllande att ni som är anhängare av marknadsekonomin okritiskt accepterar att marknaden skall bearbetas med ca 100 milj.kr. friska statliga pengar. Ja, centern vill ju t.o.m. öka den summan. Men detta riktar sig i lika mån mot den socialdemokratiska sidan som stödjer den statliga verksamheten. Det hela är konstigt, och det finns ingen klar motivering för att man bidrar till en sådan stor kommersiell reklamverksamhet. Som jag nämnde tidigare vill man kanske minska underskottet i bytesbalansen. Det råder här en kollision mellan olika synpunkter — statens principlösa hållning och de kommersiella intressena. Det är väl för att man betraktar staten som ett slags företag, AB Sverige. Då är det ännu konstigare när man med en skattereform tar ifrån näringen det man vill ge den på annat sätt. VD:n i Svenska turistrådet har tydligt markerat vad det får för konsekvenser. Om skattereformen genomförs blir den svenska turistnäringen en av de stora förlorarna, säger Ulf Åberg. Skattereformen skulle motverka samtliga de av riksdagen uppsatta målen för den svenska turistpolitiken. Jag tycker att detta är en oerhört förvirrad situation. Det finns ingen logik i den. Från båda hållen stödjer man saker som man inte annars är beredd att stödja. Den breddade momsen drabbar just denna näring kraftigt.
Herr talman! Jag kan hålla med Kaj Nilsson om att regeringens politik inte verkar till alla delar logisk när det gäller turistnäringen. Som Kaj Nilsson mycket riktigt påpekade, vill vi i centern öka satsningarna på turistsektorn. Men vi är överens med miljöpartiet och protesterar mot de negativa konsekvenser som en skatteomläggning naturligtvis får. Precis som Kaj Nilsson påpekar tar man tillbaka mer än vad man ger i stöd. Vid alla jämförelser med andra länder är det svenska stödet till turistnäringen ganska blygsamt. Kaj Nilsson har inte varit ledamot av kulturutskottet så länge. Kulturutskottet har faktiskt varit ute och studerat detta. Vi var senast i Japan. Alla länder ger stort stöd till marknadsföringsinsatser för att locka utländska turister till sitt land. Varför är det så? Staten får in stora inkomster på utlandsturismen. Gavs inte detta stöd och utan insatserna för marknadsföring skulle underskottet i turistnettot vara vida högre och situationen skulle vara ännu sämre — om det inte är tillräckligt illa med 18 miljarder. Tittar man på den enskilda kronan finner man att vi tar in dubbelt av det som satsas. Turismen är en stor näring, och det är många som är sysselsatta inom turistsektorn. Framför allt är dessa arbetstillfällen i hög grad spridda till orter och regioner där det för övrigt är ganska blygsamt med sysselsättningen. Vi hävdar att denna del måste utökas ännu mer. Framför allt måste man med hjälp av olika kombinationssysselsättningar se till att människor kan vara helårssysselsatta. Detta är svårt i dag, eftersom det förekommer mycket säsongsarbete och mycket deltidsarbete inom turistsektorn.
Herr talman! Jag vill tydligt understryka att det inte är min mening som jag framför här och som inte heller har med min tid i kulturutskottet att göra. Det är naturligtvis miljöpartiets mening jag framför. Vi har följande syn på frågorna: Vi är förvirrade över den politik som förs. Det är en turistpolitik som man försöker ge 100 milj.kr. Samtidigt finns det ett momsförslag som gör att priser osv. på turisttjänster ökar med 10—15 96. Det går inte ihop för oss. Vi ifrågasätter statens roll här. Vi är alltså förvånade över den borgerliga medverkan i en sådan verksamhet. Vi är naturligtvis positiva till de enstaka bra förslag som finns. Men vi tror att näringen skulle klara sig själv i större utsträckning än den gör för närvarande.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande om anslag till turism och rekreation behandlar utskottet förslag i budgetpropositionen om det statliga stödet till turism och rekreation samt motioner med anknytning till den angivna delen i propositionen. I motionerna tar man bl.a. upp frågan om storleken av det statliga stödet till turism och rekreation, inriktningen av pågående översyn av Turistrådets verksamhet, regionalpolitiska frågor i strukturplanearbetet samt Turistrådets insatser för kulturism. Vidare behandlas förslag om statligt stöd till upprustning av Dalslands kanal. Herr talman! Låt mig få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de sex reservationer som är fogade till betänkandet. De talare som varit här i talarstolen före mig i detta ärende har talat för sina reservationer. Innan jag något kommenterar dessa finns det anledning att med tillfredsställelse notera industriministerns starka understrykande i propositionen av att det sociala målet för turistoch rekreationspolitiken även framdeles skall ha stor tyngd i Turistrådets arbete med att utveckla svensk turism. Det är också glädjande att Turistrådet självt numera tycks engagera sig mer i dessa frågor. Ett mål som Turistrådet mer och mer lanserar för arbetet är ”en nöjd gäst”. Säkert kan vi också tolka det inledda samarbetet med LO, de ökade bidragen till försöksverksamheten tillsammans med STF och andra organisationer samt utarbetandet av ett debattunderlag för att skapa opinion ute bland kommuner och organisationer för rekreationsfrågorna, som att Turistrådet nu på allvar vill engagera sig i de här uppgifterna. Med hjälp av den avdelning som nu enligt propositionen kan bildas inom Turistrådet för de s.k. rekreationsfrågorna, ges också möjligheter till en angelägen förstärkning, inte minst personellt, på detta område. Propositionen pekar också på möjligheten att göra omprioriteringar av resurser inom Turistrådet vid budgetårsskiftet till förmån för sektorsfrågorna. Här finns alltså reella möjligheter till en angelägen resursförstärkning för att aktivera Turistrådet kring de frågor som länge haft svårt att få gehör inom organisationen. Det har sagts många gånger förr, men det förtjänar att upprepas: Turism är en viktig sektor bestående av en mängd olika branscher. Turistnäringen har stor betydelse för ekonomi, sysselsättning och regional utveckling, och hela turistoch rekreationssektorn fyller en viktig välfärdspolitisk uppgift. Märk väl att det är ett expansivt område. Turismen är i dag världens snabbast växande näring. Ett tecken på dess betydelse är det faktum att år 1990 har utsetts att bli ett europeiskt turistår. Det är EG:s turistministrar som har beslutat om detta, och de har inbjudit EFTA-länderna att delta. Inom ramen för detta turistår ordnas gemensamma europeiska projekt. Sverige deltar i ett projekt om turism för handikappade i första hand tillsammans med Finland, Norge och Storbritannnien. Ett annat exempel på det alltmer ökande internationella samarbetet är införandet av ett internationellt ungdomsrabattkort som skall berättiga till rabatter på bl.a. resor.

När det gäller turismen har riksdag och regering valt att sammanföra mer kommersiella och sociala målsättningar. Det här har kritiserats, bl.a. av riksrevisionsverket, där man menar att samhällets insatser på turistområdet har blivit alltför splittrade. Den rapport som har avlämnats är nu ute på remiss. Dessutom pågår det en förstudie hos riksdagens revisorer. Utifrån detta avvaktar utskottsmajoriteten med att ta ställning i frågan. Moderaterna har här reserverat sig. Turistrådet har enligt beslut 1988 i uppdrag att genomföra ett treårigt marknadsföringsprogram. För att genomföra detta program har 25 milj.kr. per år anvisats till turistrådet. Här vill centerpartiet plussa på med 10 milj.kr., medan miljöpartiet vill minska med 12 milj.kr. och därmed reserverar de sig naturligtvis för sina förslag. Utskottsmajoriteten däremot står fast vid 1988 års beslut. I frågan om regionalpolitiska frågor i strukturplanearbetet föreligger reservationer från moderater och centerpartister i utskottet. Strukturplanen, som turistrådet årligen utarbetar, syftar till att presentera målen för svensk turism och rekreation. Ytterligare ett syfte med strukturplanen är att samordna åtgärderna inom turistoch rekreationssektorn med samhällets näringsoch regionalpolitik. En utgångspunkt för arbetet har varit att insatserna för att främja turismen måste anpassas till konsumenternas dokumenterade önskemål samt inriktas på att ta till vara de förutsättningar som ur turistisk synpunkt är unika för Sverige. Strukturplanen är alltså ett instrument som alla intressenter inom turistnäringen kan använda och torde vara en bra grund för de prioriteringar som måste göras på olika beslutsnivåer i arbetet på att främja och bygga ut turismen i Sverige. Jag har redan nämnt målen för utvecklingen av turism och rekreation och nu vill jag åter peka på punkterna öka sysselsättningen och stödja regional utveckling. De av statsmakterna angivna målen för turistrådets verksamhet ligger fast. Utskottsmajoriteten ser det därför som självklart att turistrådet i enlighet med sitt uppdrag kommer att ta upp och diskutera olika åtgärder för att åstadkomma en regional utveckling. Som jag nämnde inledningsvis behandlar utskottet också förslag som rör Dalslands kanal. Kanalen, som nu endast används för turisttrafik, har stor betydelse för båtoch friluftslivet och därmed även för turismen, främst i Dalsland och i vissa delar av Värmland. Utskottet konstaterar att kanalen betyder mycket för turismen, inte bara inom regionen utan även i ett riksperspektiv. För driften av kanalen, som ett särskilt bolag svarar för, har kommuner och landsting inom området lämnat avsevärda bidrag. Problemet är att det krävs avsevärda ekonomiska insatser för att klara nödvändiga upprustningsoch underhållsarbeten på kanalen. Hittills har sådana åtgärder kunnat geomföras med statliga medel via beredskapsarbeten. Även om utskottet är medvetet om att kanalen inte bara är en viktig turistled, utan även ett värdefullt kulturminne, anser utskottsmajoriteten att det inte finns tillräckliga skäl för att prioritera insatser för Dalslands kanal framför andra angelägna åtgärder på turistområdet. Herr talman! Säkert kunde mycket mer sägas kring de här frågorna, men det blir lätt upprepningar. Jag skall därför sluta med att anföra ett citat av Rune Molin: ”Turismen intar något av en särställning som näringsgren. Den är förvisso en näring — en viktig sådan och dessutom i tillväxt — men turismen skall också svara upp mot de förväntningar och drömmar människan knyter till fritiden, den lediga tiden. Semestern skall ge möjlighet till en social rekreation som berikar och det är en viktig uppgift för oss politiker, att så många som möjligt har möjlighet till en berikande fritid och semester.”

Herr talman! I Travel and Tourism Executive Report från januari 1990 sägs att: ”Turism blir världens främsta näringsgren år 2000, och dess ekonomiska och sociala betydelse kommer alltmer att uppmärksammas och analyseras”. Det är naturligtvis delvis mot denna bakgrund som riksrevisionsverket har studerat hur turistrådet organiserat sin verksamhet och hur turistrådet på det mest ändamålsenliga sättet har använt sina resurser. På riksrevisionsverket har man konstaterat att turistrådets uppgift att förbättra sysselsättning och stödja regional utveckling skapar problem i rådets verksamhet och gör att det uppstår oklarhet om vad som är turistrådets roll. Eftersom turistrådet, enligt riksrevisionsverkets mening, bör arbeta på nationell nivå för att åstadkomma en ökad turism i Sverige, bör rådet inte samtidigt ha som uppgift att skapa regional balans och sysselsättning. Maja Bäckström, det sociala målet uppnår man bäst genom att driva en ekonomisk politik som gör det möjligt för människor att disponera mer av sina inkomster och därmed själva välja när, var och hur de vill turista.

Herr talman! Maja Bäckström berörde de sociala målen. Hon menade att turistrådet tidigare inte har prioriterat dessa mål tillräckligt starkt, utan man har ägnat sig för mycket åt den kommersiella delen. Det har under några år förekommit en diskussion om motsättningar mellan dessa två mål. Från centerns sida tycker vi att det inte föreligger någon motsättning. Genom att göra olika turistanläggningar och olika turistaktiviteter tillgängliga för besökare under tider då besöksströmmen inte är så stark, kan svenskar under dessa tider semestra relativt billigt. Om man inte gör de andra satsningarna, får man inte heller till stånd möjligheterna till billigt semestrande för svenskar. Jag tycker att detta är värt att påpeka, eftersom debatten om motsättningar mellan de här målen nog har överlevt sig själv. Vad sedan gäller strukturplanearbetet och de regionalpolitiska satsningarna vill jag säga att man när man framlade den första strukturplanen prioriterade tre områden. Det första var västkusten, och alla kan konstatera att det mitt under sommaren är fullt på västkusten. Säkerligen kan man bygga flera anläggningar, men det torde inte vara den typen av åtgärder som bör prioriteras på västkusten. Däremot bör man prioritera åtgärder för att förlänga turistsäsongen på västkusten. Det andra av de tre utpekade områdena var Gotland. Gotland kan säkerligen ta emot fler besökare även sommartid, men i det sammanhanget bör man i konsekvensens namn efterlysa bättre möjligheter att resa till Gotland. Det är ganska trångt om möjligheterna att sommartid komma till och från Gotland. Jag har försökt att göra det själv några gånger och även vistats där. Det är inte så lätt att komma till ön under sommaren. Det tredje området var Norrbotten, och där finns riktiga regionalpolitiska skäl. Vi menar dock att det finns också andra områden i vårt land som är värda satsningar, och därför får man inte prioritera ensidigt. Så några ord om Dalslands kanal. Maja Bäckström säger att utskottet inte har kunnat prioritera den framför andra angelägna satsningar. Det är inte fråga om någon prioriteringsdiskussion i det sammanhanget, för statsmakterna har redan en gång prioriterat Dalslands kanal. Man har bidragit med medel till upprustning av Dalslands kanal, och det har man gjort med arbetsmarknadspolitiska medel som nu inte föreligger. Vad vi reservanter önskar är att man fortsätter att ta ansvar för Dalslands kanals upprustning.
Herr talman! Jag tycker att det är väsentligt att ta upp några frågor. När det gäller riksrevisionsverkets rapport har vi inom utskottsmajoriteten varit överens om att vi får ta ställning till den när vi har fått in remissvaren och fått studera sammanställningen av dessa. Jag skall därför inte tala så mycket mer om det. När det gäller det sociala målet och den kommersiella inriktningen tycker jag inte att man från turistrådets sida har satsat för mycket på den kommersiella delen, men jag tycker i allra högsta grad att man inte har satsat tillräckligt mycket på den sociala delen. Jag har i en tidigare debatt använt bildspråk och talat om två båtar som skall gå jämsides med varandra. Det är också så som jag upplever situationen: den kommersiella delen av verksamheten skall gå i takt med den sociala delen. Då är jag fullständigt nöjd.

Herr talman! I den här sena kvällen och inför intresserade åhörare i kammaren och på läktaren vill jag litet grand beröra Dalslands kanal. Av utskot tets betänkande om anslag till turism och rekreation framgår att ledamöterna är eniga om att Dalslands kanal är av stort intresse, såväl regionalt som nationellt. Också av utskottsskrivningen framgår att samtliga partier anser att det är lämpligt att frågan om medel för upprustning av kanalen behandlas i samband med andra investeringskostnader, dvs. i utskottets kommande betänkande nr 17. I dag har jag emellertid, herr talman, inhämtat att frågan inte kommer att avgöras heller i konstitutionsutskottets betänkande nr 17 utan att man från konstitutionsutskottet säger att det bör ankomma på riksantikvarieämbetet att fördela pengar till Dalslands kanals upprustning. Det innebär att dels Tom Heyman och jag, dels Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Jan Hyttring ännu inte har fått våra motionskrav tillgodosedda. Hyttring och Karlsson i Bengtsfors har i en motion yrkat att riksdagen hos regeringen begär förslag om upprustning av kanalen, och Heyman och jag har yrkat att upprustningen snarast skall igångsättas genom att 5 milj.kr. omfördelas under anslaget Stöd till turism och rekreation. Under utskottsbehandlingen har det visat sig att det anslaget inte använts till investeringar utan som driftsmedel, och därför får vi vänta något ytterligare på beslutet. Jag vågar emellertid tolka utskottets enhälliga uttalande om Dalslands kanals betydelse för turismen som ett förhoppningsvis avgörande positivt underlag inför riksantikvariens kommande behandling av investeringsmedel till Dalslands kanal. Det är nämligen, herr talman, av mycket stor betydelse att kanalen snarast kan rustas upp. Den utgör tillsammans med det sjösystem som den sammanbinder en 25 mil lång segelled med ovanliga kvaliteter för båtoch friluftslivet, och den är av mycket stor betydelse för turismen. Ofta kallas Dalslands kanal ett av landets viktigaste vattendrag för just turismen. Den har ett betydande kulturhistoriskt intresse, och den klassas som ett riksintresse för kulturmiljövården. Det är mot denna bakgrund betydelsefullt att kanalen kan bevaras för framtiden. Läget är i dag det att slussningsintäkter och bidrag från kommuner och landsting klarar de löpande driftskostnaderna. Till för säkerheten helt nödvändiga investeringar finns det emellertid inga pengar alls. Totalt skulle det behövas en upprustning i storleksordningen 20 milj.kr. Av det här bedömer man att en tredjedel bör klaras av inom de närmaste åren, om inte säkerheten skall eftersättas. Därför, herr talman, är det min förhoppning att riksantikvarieämbetet tar sådant intryck av att såväl kulturutskottet som riksdagen i sin helhet uttalar sig för den stora betydelsen av Dalslands kanal som ett riksintresse för turismen och att det leder till att erforderliga medel därifrån anslås för upprustning av kanalen. I annat fall måste vi här i riksdagen snarast återkomma i frågan. Jag måste också avslutningsvis, herr talman, säga någonting om reservation 6 vid dagens betänkande, och den reservationen handlar om Dalslands kanal. Såvitt jag kan förstå när jag läser den vill reservanterna inte gå ett enda steg längre än vad utskottsmajoriteten vill göra. Reservationen innehåller faktiskt ingenting alls konkret. Jag vet inte, herr talman, om det är lämpligt att här i kammaren tala om okynnesreservation, men det är i alla fall i de banorna som mina tankar går när jag jämför reservation 6 med utskottsmajoritetens skrivning. Jag tycker inte att man kan säga, som Jan Hyttring tidigare gjorde här, att han genom den reservationen visar att han vill ta något större ansvar för kanalen.

Herr talman! De tre motioner som utskottet har behandlat har litet olika karaktär. I Stig Bertilssons motion begärs en omfördelning av driftsmedel till turistrådet så att investeringsmedel kan anslås till Dalslands kanal. Det har vi i varje fall från centerns sida avvisat, av två enkla skäl. För det första vill vi inte att driftsstödet till turistrådet skall minska utan vi vill att det ökas. För det andra skall man inte ta av driftmedel för att göra investeringar. I Ingvar Karlssons i Bengtfors och min motion föreslår vi ett tillkännagivande av innebörden att regeringen skall komma tillbaka med förslag om en satsning på kanalen. Vi reserverar oss också till förmån för detta. Folkpartimotionen hamnar på en helt annan anslagspost, eftersom man i den tar upp sådant som handläggs av riksantikvarieämbetet. Utskottet kan alltså inte ta ställning till den motionen på annat sätt än genom att uttala sig positivt om kanalen. Det är en uppgift för riksantikvarieämbetet att inom de ramar som står till förfogande tilldela medel till detta ändamål. Detta är orsaken till att det ser ut som det gör. Man kan inte kritisera reservation nr 6. Den går faktiskt längre än vad utskottsmajoriteten gör. Den går ju exempelvis så långt att motionärens partikamrater i utskottet icke ställer upp bakom reservationen. Det hade kanske varit lämpligt att han hade tagit ett shack, som man säger, med moderata samlingspartiets ledamöter i kulturutskottet. Då hade han kanske fått klart för sig att reservationen går längre än utskottsmajoritetens skrivning. Där stannade nämligen moderaterna. Det finns ett ordspråk som säger att man inte skall kasta sten om man sitter i glashus. Det ordspråket har full tillämplighet i denna fråga.

Herr talman! Det var ju länge sedan Dalslands kanal nämndes så många gånger i kammaren som i dag. Men det är bra att den nämns så många gånger, för då kanske man till slut kommer till insikt om att det behövs särskilda medel för att upprusta kanalen. Jag har tillsammans med Jan Hyttring, och också någon gång tillsammans med andra, sammanlagt åtta gånger under 80-talet motionerat om Dalslands kanal. Tidigare har denna fråga avgjorts i trafikutskottet, och då har avslagsmotiveringen varje gång varit att denna fråga skall lösas med beredskapsmedel. Det har ju visat sig att det inte funnits tillgång till beredskapsmedel, så frågan har stått och stampat på samma ställe hela tiden. Därför är det bra att frågan den här gången behandlats i kulturutskottet. Detta är ju nämligen både en turistisk fråga och en kulturfråga. Om man läser betänkandet, så finner man att det finns skillnader. Jag avser främst Stig Bertilssons inlägg tidigare. Maja Bäckström sade att man inte vill prioritera den här kanalen framför andra kanaler. Det står inte i utskottets skrivning att man inte vill det. Det är faktiskt så som Jan Hyttring sade tidigare, nämligen att man har prioriterat Dalslands kanal, eftersom man tidigare avsatt medel till upprustning. ”Otvivelaktigt är Dalslands kanal av stort intresse för turismen regionalt och i nationellt perspektiv. Kanalen är också kulturhistoriskt intressant. Som framgår av det föregående är frågan om bevarande och upprustning av kanalen föremål för uppmärksamhet hos ansvariga myndigheter. Med hänsyn härtill är utskottet inte berett att föreslå någon riksdagens åtgärd med anledning av motion Kr513.” Ja, vad är det utskottet framhåller? Man säger att frågan har uppmärksammats hos ansvariga myndigheter. Den ansvariga myndigheten är i det här fallet länsstyrelsen i Älvsborgs län som har skrivit till departementet och äskat medel. Om Maja Bäckström menar det hon sade, kan man uppfatta utskottets skrivning på det sättet att Älvsborgs läns länsstyrelse kan skriva samma sak till departementet varje år, men ministern behöver inte ta upp frågan. Då blir det inga pengar till Dalslands kanal. Så kan det fortsätta hela tiden. Då vore det väl bättre att utskottet gjorde en mer kraftfull skrivning, alltså om Maja Bäckströms idéer är de som gäller och som moderata samlingspartiet står bakom — de gör ju det i det här betänkandet. Vidare står det i reservation 6 om Dalslands kanal att ”utskottet förutsätter att regeringen i detta syfte kommer att ta upp överläggningar med berörda parter om lämpliga former för statligt stöd för detta ändamål”. Det gäller alltså upprustning av Dalslands kanal. Detta ger man regeringen till känna. Nu står fyra partier bakom reservationen. De är centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet. Hade också moderata samlingspartiet sällat sig till skaran, hade vi varit i majoritet, och då hade det blivit ett tillkännagivande. Regeringen hade alltså varit tvungen att göra någonting. Nu händer ingenting. Jag vill därför säga till Stig Bertilsson att detta inte är någon okynnesreservation. Reservationen går också längre än utskottets skrivning. Det är precis som Jan Hyttring sade, nämligen att moderaterna inte ville ställa upp bakom reservationen; de ansåg väl att utskottsskrivningen var lamare på något sätt och inte gav några som helst anvisningar. Jag menar att det kanske skall vara på det sättet, herr talman, att vi inför nästa års motionsskrivande skall samordna den verksamheten bättre med moderata samlingspartiet. Då har vi ju majoriteten i ett nötskal! Med hopp om en sådan utveckling, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6.
Herr talman! Det är faktiskt så, Jan Hyttring, att jag inte sitter i glashus när jag diskuterar denna fråga — inte alls. Först skall jag deklarera att jag personligen gärna hade sett att man gått längre än vad både utskottet och reservanterna i den här bleka reservationen har gjort. Men jag har förstått att det inte var möjligt att göra så. Vad tillför egentligen ert ställningstagande utöver utskottets ställningstagande? Personligen har jag kommit fram till att frågan inte tillförs någonting. Utskottsmajoriteten har klart sagt ifrån att den anser att kanalen är viktig och konstaterar att ärendet är aktualiserat hos ansvariga myndigheter. Ni vill i reservationen ha överläggningar med berörda parter. Jag kan inte få detta till annat än att det är att ha oerhört låga krav på regeringen om man tror att den kommer att göra någonting med utgångspunkt i det tillkännagivandet!
Herr talman! Jag förmodar att Stig Bertilsson är läskunnig. I utskottsbetänkandet står det faktiskt: ”Med hänsyn härtill är utskottet inte berett att föreslå någon riksdagens åtgärd med anledning av motion Kr513.” Ingen åtgärd. Det är precis den åsikt som moderata samlingspartiet ställer sig bakom i utskottet, alltså ingen åtgärd. I reservationen står det däremot: ”Utskottet förutsätter att regeringen i detta syfte kommer att ta upp överläggningar med berörda parter om lämpliga former för statligt stöd för detta ändamål.” Och detta ger vi regeringen till känna. Det är bara att konstatera att om moderata samlingspartiet i utskottet ställt upp bakom detta förslag, så hade det varit en majoritetsskrivning i dag. Det hade alltså inneburit en beställning till regeringen att uppta dessa överläggningar. Ärinte det skillnad på skrivningar, då lär vi inte komma någon vart i denna debatt i fortsättningen.

Herr talman! Debatten verkar ju litet onödig i och för sig. Vi har ju i flera omgångar förklarat skillnaden mellan utskottsskrivningen och reservationens skrivning. Det är ju faktiskt så att om man ger regeringen något till känna, så måste den också åtgärda ärendet på ett eller annat sätt. Jag kan ju ge Stig Bertilsson tipset att han skall tala med sina partikamrater i utskottet och fråga vilken skillnad de såg mellan utskottets skrivning och reservationens. De ställde ju upp på majoritetssidan tillsammans med socialdemokraterna. Detta vore en lämplig övning för Stig Bertilsson den närmaste tiden.
Herr talman! Jag ser naturligtvis att skrivningarna skiljer sig åt. Det är faktiskt olika ord i utskottsbetänkandet och i reservationen. Men jag frågade Jan Hyttring och Ingvar Karlsson i Bengtsfors: Vad tillför reservationen Dalslands kanal? Vad är den faktiska skillnaden? Jag konstaterar att jag inte fick något svar.
Herr talman! Stig Bertilsson fick svar. Skillnaden är faktiskt inte att det är olika ord. Innebörden i orden skiljer sig också åt. Skillnaden är att vi bestäl ler åtgärder för Dalslands kanal från regeringen, vilket utskottsmajoriteten, inkl. moderata samlingspartiet, inte gör.
Herr talman! Egentligen skulle jag tiga. Men i och med att Stig Bertilsson inte ger sig och inte har förstått innebörden i reservationen bör ytterligare några minuter ägnas åt detta ärende. Om vi kan samordna motionsskrivandet inför nästa år innebär det att vi får en klar majoritet i utskottet. Då blir det en satsning på Dalslands kanal. Jag tycker att Stig Bertilsson skall tala med sina partikamrater i utskottet. Vi återkommer nästa år. Därmed får Dalslands kanal tyvärr vänta ytterligare ett år på upprustningsåtgärder. Men bättre sent än aldrig.

Herr talman! Vi har i Sveriges riksdag varit förskonade från allvarligare incidenter eller brott riktade mot riksdagen och dess ledamöters säkerhet. Synbarligen har inte heller några större anslag planerats mot riksdagen eller dess ledamöter. Dessutom har naturligtvis säkerhetstjänsten i riksdagen haft en avskräckande och förebyggande effekt. På senare år har emellertid ett par incidenter inträffat i anslutning till sammanträden här i kammaren. Det gäller dels ett tillfälle under 1988, då en grupp demonstranter lyckades ta sig ner från läktaren till plenisalen, som var mer välfylld då än nu, och faktiskt lyckades ta sig fram till talarstolen. Efter ett visst tumult, då även några ledamöter ingrep för att återställa ordningen, kunde demonstranterna föras ut ur kammaren. Det andra tillfälle jag tänker på var under fjolåret då en grupp demonstranter kedjade fast sig på läktarna och ropade slagord. Herr talman! Sådant här får naturligtvis inte hända. Säkerheten i riksdagen måste vara garanterad, och dessutom visar de bägge händelserna att allvarliga brott skulle kunna begås mot riksdagen och dess ledamöter om de inträngande hade föresatt sig att ta till våldsmetoder. Det förslag till ändring i riksdagens säkerhetskontroll som nu har aktualiserats i KU:s betänkande 33 har till stor del sitt ursprung i de båda händelser jag nämnde. Förslaget till ny skrivning, som utskottets majoritet fastnat för, är också ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. mannen får rätt att besluta om säkerhetskontroll för en månad i taget. I dag kan beslut om säkerhetskontroll fattas endast i extraordinära situationer. Rimligen borde det dock inte erfordras något särskilt beslut för att säkerhetskontroll skall kunna göras, utan den bör kunna ske utan särskild prövning av talmannen. Dels kan det uppstå lägen när snabba ingripanden erfordras, dels är det väl rimligt att en församlad riksdag ständigt har det skydd som rättigheten att utföra säkerhetskontroll innebär. Det kan rimligen inte sägas att riksdagen görs svårtillgänglig för allmänheten eller att enskilda besökares integritet utsätts för övergrepp om en sådan ordning införs. Tvärtom tror jag att människor uppfattar det som helt naturligt att säkerhetskontroll sker vid inpassering till rikets parlament. Mot bakgrund av vad jag här har anfört, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet.

Herr talman! Jag blir litet skakad när Stig Bertilsson berättar om de säkerhetsrisker som kommer till uttryck när folk ropar slagord i huset. Det är naturligtvis inte så bra, men jag känner mig inte särskilt skrämd av detta. Det är möjligt att jag har hört lite fler slagord än Stig Bertilsson under mitt politiska liv. Jag vill bara säga att vi från vpk inte tycker att det finns någon anledning att i dag skärpa säkerhetsbestämmelserna här i riksdagen. Vi yrkar därför avslag på utskottets hemställan och bifall till reservation 2. Jag tycker att vi här i huset har en mycket väl fungerande och mycket omdömesgill säkerhetsenhet. Jag tror att det är den bästa garantin för att vi även i fortsättningen skall förmå att förena öppenhet och säkerhet här i huset. För en del år sedan tillhörde jag själv en liten kommitté som tillsattes av förvaltningsstyrelsen, tror jag, för att se över en del säkerhetsfrågor här i riksdagen. Vi som ingick i kommittén reste runt och besökte parlament i olika europeiska länder. Vi upptäckte då att det på några håll rådde oerhört rigorösa säkerhetsbestämmelser, och vi upplevde nästan en bunkerstämning i dessa parlament. Alla anställda utsattes t.ex. för en mycket ingående säkerhetskontroll vid varje inoch utpassering i parlamentet. Jag tror inte att det är någon garanti för att man skall kunna undvika allvarliga attentat och terrorattacker mot ett parlament. På det sättet vill vi inte ha det här hemma. Nu innebär ju inte utskottets förslag att vi skall ta så stora steg i den riktningen. Men jag tycker ändå att utskottets förslag är en onödig åtgärd. Och jag blir också litet betänksam när jag läser den moderata reservationen där det förordas att det skall vara pansarglas på läktarna. Just nu förefaller det inte vara så nödvändigt. Men jag tror över huvud taget inte på den typen av åtgärder. Låt oss fortsätta som hittills. Låt oss nöja oss med de åtgärder som redan har vidtagits och inte helt opåkallat införa ytterligare skärpningar. Jag yrkar avslag på utskottets hemställan och bifall till reservation 2.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Bo Hammar var någonstans i vår reservation som det står något om pansarglas eller liknande. Jag kan inte se att det förekommer. Jag tycker ändå att man skall tänka på att de som kunde ta sig in i huset och in i plenisalen hade kunnat vara beväpnade med något annat än kedjor. De hade kunnat vara utrustade på ett sådant sätt att händelsen hade kunnat få ohyggliga följder. Man kan inte bortse från det. Mot denna bakgrund är de förslag som vi moderater framställer om vidgad säkerhetskontroll synnerligen moderat tilltagna, och jag är helt övertygad om att allmänheten skulle anse att de åtgärder som vi föreslår är fullt rimliga.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag har inte sagt att det står något om pansarglas i den moderata reservationen. Men reservationen är ju baserad på en motion som går ganska långt. Och i den motionen talas det bl.a. om att åhörarläktaren skall förses med pansarglas. Ledamöterna i konstitutionsutskottet har väl litet större omdöme än motionärerna, och det får man vara glad över. Jag tror inte, Stig Bertilsson, att det hjälper med den här typen av mycket rigorösa säkerhetsbestämmelser. Det är klart att människor kan ta sig in i bankhallen och komma i kontakt med riksdagsledamöter ute på Riksgatan och att det ena och det andra kan hända. Om vi skall gardera oss mot sådana risker måste enorma säkerhetsmått vidtas, och det tror jag inte att någon är beredd att göra. Då tycker jag inte att man skall fatta beslut om bestämmelser, som egentligen bara kan irritera allmänheten och göra det här huset slutet utan att detta på något sätt skyddar oss mot allvarliga attacker. Jag tror att ansvaret skall ligga på den säkerhetsenhet som vi har och som jag tycker fungerar väldigt bra och arbetar med stort omdöme. Vi kan inte genom bestämmelser komma så mycket längre.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 1 i betänkandet. Vi från miljöpartiet vill så långt som möjligt slåss för det öppna samhället och dess betydelse för att ffrämja demokratins utveckling. Att nu utan mycket starka skäl frångå den öppna principen gör att vi ytterligare ökar kontrollen av och misstänksamheten mot de människor som vi egentligen skulle vilja ha med i den demokratiska processen. Det intermezzo som inträffade avlöpte de facto utan någon som helst fara för någons liv. Trots detta ligger det till grund för de förslag om förstärkta säkerhetsregler som vi nu är beredda att anta. Faktum är också att de nya säkerhetsreglerna inte på något vis skulle hindra aktioner från läktaren som skulle störa mötena. Man måste tänka litet längre än vad man har gjort i betänkandet, tycker jag. Vill vi verkligen slåss för öppenheten måste vi kunna acceptera att människor kommer hit utan rigorösa säkerhetskontroller. Börjar vi tumma på den öppna principen därför att den här typen av intermezzon inträffat, börjar gränsdragningen bli svår. Skall vi har stor-TV nere på Slottsbron för att slippa sådana här intermezzon, eller skall vi ha kroppsvisitering efter plastvisselpipor? Plastvisselpipor skulle de facto störa sammanträdena ganska häftigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Frågan om ökad kontroll för besökande i riksdagshuset är viktig. Den har därför också behandlats mycket seriöst. Förvaltningskontoret har prövat frågan. Det är förvaltningskontoret som har kommit med förslaget. Konstitutionsutskottets kansli har upprättat en omfattande promemoria i ärendet. Den har remitterats till lagrådet för prövning, och utskottet har yttrat sig i frågan. Jag tror att man har kommit till ett väl avvägt förslag, som nu alltså föreligger här. Från moderat håll vill man ha ökade möjligheter att utan särskild prövning göra ytterligare säkerhetskontroller, medan man från den andra sidan i vpk:s och miljöpartiets reservation inte vill göra någon ändring. Kanske är utskottets ställningstagande en god medelväg.

Herr talman! I betänkandet KU37 behandlas frågor om hur lång tid vissa anföranden får omfatta, senaste klockslag för inlämnande av motioner till kammarkansliet, antalet papperskopior av motioner och litet annat. De förslag som utskottet har lagt fram är till övervägande del bra, och vi moderater ställer oss bakom dem. På en punkt har vi emellertid reserverat oss, och det gäller frågan om senaste klockslag under dagen för motionsinlämning. I reservationen, herr talman, förordar vi att senaste klockslag för motionsinlämning även i fortsättningen skall vara kl. 17.00. De skäl som har anförts för en tidigareläggning till kl. 16.30 är inte av den tyngden att de motiverar en ändring. Med tanke på att det har betydelse för partigrupperna att kunna lämna motioner fram till kl. 17.00 och att det inte torde vara svårt att organisera kammarens arbete efter detta utan att det behöver uppstå övertid, vill jag härmed yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Man kan säga att det föreligger goda möjligheter här i riksdagen att motionera. Dels har vi allmän motionstid, dels kan motioner följa på framlagda propositioner. Att vi nu gör en indragning när det gäller det senaste klockslaget för inlämnande av motioner under sista motionsdagen är mycket försumbart. Den tidpunkt som föreslås tycker jag att vi alla kan acceptera. Som framgår av betänkandet är det mer av personalpolitiska skäl som förslaget föreligger. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! De första sex momenten i utskottets hemställan i detta betänkande är okontroversiella, och där finns inga reservationer. Under moment 7 finns en gemensam reservation från moderaterna, centern och folkpartiet. Regeringen har ännu inte tagit ställning till de förslag som framlagts av dataoch offentlighetskommittén och som inleds med ett uttryckligt förbud för myndigheterna att sälja uppgifter ur personregister utan riksdagens bemyndigande. Men det står redan nu höjt över varje diskussion att det nu aktuella SPAR registret är ett av de mest integritetskänsliga registren i Sverige. Datalagen förbjuder privata företag att bygga upp motsvarande register. Det kan inte finnas rimliga skäl till att staten skall syssla med försäljning ut detta register oavsett vilka förslag regeringen i övrigt önskar framlägga på grund av dataoch offentlighetskommitténs förslag. Såväl sparregistret som statens personoch adressregisternämnd bör avvecklas, och anslaget om 661 000 kr. bör indragas. Herr talman! I denna fråga yrkar jag bifall till reservationen från folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet.

Herr talman! Det förekommer ett omfattande registrerande av oss medborgare. Det finns ett värde i att vi har uppgifter om varandra för att vi skall kunna planera i samhället. Områden för planering är t.ex. skolor och sjukhus. Men när det gäller uppgifter som direkt berör enskilda medborgare måste försiktigheten i uppläggning och hanterande vara mycket stor. Huvudprincipen måste vara att sådana uppgifter används för det eller de ändamål för vilka de har insamlats. När de väl är använda skall de förstöras. Sker icke detta kommer vi att få en situation där gamla uppgifter cirkulerar runt och kan komma i orätta händer och användas på sätt som inte vara avsett. Det nu aktuella SPAR-registret används i direktreklamsammanhang och innehåller uppgifter om personer. Uppgifterna säljs till reklammakarna av ett statligt organ. Reklamen syftar till att få oss konsumtionshungriga. Vi lever i en tid av omfattande miljöförstöring, som har sin grund i vårt slösaktiga leverne i industrivärlden. Stor och ökande materiel förbrukning leder till ökande miljöförstöring. Därför står en omfattande reklamverksamhet i strid mot de miljömål som har satts upp i samhället och som fler partier anser sig kunna ställa sig bakom. Målet måste vara att minska den materiella förbrukningen. Vi måste hushålla och spara med de givna resurserna för att också kommande generationer skall kunna leva ett drägligt liv. Det är orimligt att svenska staten aktivt hjälper till att sprida direktreklam — en verksamhet som strider mot de grundläggande miljömålen. SPAR-registret, som används i syften som står i bjärt kontrast till vad dess namn antyder, måste därför enligt miljöpartiet de grönas mening bara av den anledningen avvecklas och dess uppgifter förstöras. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1989/90:19 behandlar vissa anslag med anknytning till den statliga rationaliseringsverksamheten och statens personoch adressregisternämnd. Utskottet är enigt förutom vad gäller statens personoch adressregisternämnd. Två motioner har lämnats, vari man föreslår att SPAR-nämnden skall avvecklas. Motionerna avstyrks av utskottet. Till detta betänkande har fogats en reservation av folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet. Redan under 1940-talet diskuterades inom staten behovet av ett rikstäckande befolkningsregister. Men det var först i samband med den moderna datatekniken som det fanns rimliga möjligheter att bygga upp och underhålla ett så stort register. Efter en lång rad av utredningar, förslag och ändringar beslöt riksdagen 1976 att SPAR skulle byggas upp. SPAR innehåller ett begränsat antal folkbokföringsuppgifter jämte vissa taxeringsuppgifter avseende inkomst, förmögenhet och fastighetsinnehav. Registret omfattar hela befolkningen och uppgifterna får användas dels för aktualiserings-, kompletteringseller kontrolländamål, dels för s.k. urvalsdragningar. DAFA fick huvudansvaret för registret. I samband med att DAFA ombildades till aktiebolag 1986 övertog statens personoch adressregisternämnd huvudansvaret för SPAR. På den nämndens uppdrag och under nämndens överinseende ombesörjer DAFA Data AB tills vidare drift, produktion, underhåll och marknadsföring av SPAR. SPAR-nämnden har aktiva kontakter direkt med kunderna. Särskild vikt fästs vid att uppgifterna endast används på det sätt och för de ändamål som ursprungligen deklarerats och godtagits. Detta inpräntas också i nya användare. Frågan om SPAR-registret och försäljningen av uppgifter ur detta knyter an till spörsmål som behandlats av dataoch offentlighetskommittén . Kommitténs förslag på detta område bereds för närvarande inom regeringskansliet.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

Herr talman! Sonia Karlsson påpekade helt riktigt att den moderna tekniken har skapat möjligheten att upprätta SPAR-registret. Men just tillsynen över hur modern teknik används måste vara ett viktigt arbetsområde för riksdagen. Det är därför som vi i den gemensamma reservationen med moderater och miljöparti anser att man redan nu borde begränsa användningen av SPAR-registret för sådana helt ovidkommande ändamål som direktreklam.

Herr talman! Det nuvarande registret fattade riksdagen beslut om och genomförde 1976. Det finns också noggrant redovisat hur det skall behandlas. Tills vi får se vad regeringen kommer att framföra med anledning av DOK betänkandet anser jag att ärendet är så noggrant berett som riksdagen har sagt tidigare.
Herr talman! Just förhållandet att bestämmelsen har gällt sedan 1976 motiverar enligt min uppfattning att saken tas under övervägande igen. Det finns många saker som tyder på att SPAR-registrets försäljning av uppgifter är felaktig. Det gäller inte bara direktreklam utan även andra försäljningar.

Herr talman! Vem skall spara? Se, där har vi kanske den mest brännande ideologiska stridsfrågan för 1990-talet. Från marknadsliberal synpunkt kan svaret bara bli ett: Kapitaltillgångarna i samhället bör spridas bland de enskilda medborgarna. Med ett socialistiskt betraktelsesätt framstår det däremot som eftersträvansvärt att kapitalbildningen sker i kollektiva former. Sverige är dåligt på att spara, vilket avläses i det stora och växande underskottet i bytesbalansen. I år väntas det uppgå till 50 miljarder kronor och nästa år till 70 miljarder kronor, vilket skulle motsvara ca 5 90 av våra samlade inkomster i landet. Ändå är den verkliga sparandebristen större än den synliga, eftersom investeringsnivån är för låg i förhållande till behovet av att bygga ut vår produktionskapacitet. När socialdemokraterna efter återkomsten till regeringsmakten 1982 lanserade den tredje vägens ekonomiska politik, angav de som ett viktigt mål att öka sparandet och kapitalbildningen. Det förhållandet att bytesunderskottet nu är betydligt större än t.o.m. vid tiden för den stora devalveringen vittnar om hur grundligt regeringspolitiken har misslyckats. Däremot har det skett en betydande omfördelning av sparandet mellan olika sektorer. Bristen på offentligt sparande, som främst kom till uttryck i underskott i statsbudgeten, har förvandlats till betydande överskott i de offentliga finanserna. Men denna förändring har huvudsakligen kommit till stånd genom de skattehöjningar som ligger bakom skärpningen av skattetrycket från 50 till 57 70 av bruttonationalprodukten. Det är som alla vet ett världsrekord i sitt slag. På detta har företag och hushåll reagerat genom att minska sitt sparande i ännu högre grad. Vid en internationell jämförelse framstår Sverige som unikt genom att under en följd av år uppvisa ett negativt hushållssparande. Man kan undra hur det går till att spara negativt, men det betyder alltså att vi konsumerar mer än vi förmår att producera. Som sämst var det 1988, då hushållens sparkvot angavs till minus 5,3 26. Sedan dess har en viss förbättring förutsetts, men sparkvoten förblir negativ. Det innebär att vi fortsätter att låna och att ta av sparmedel för att trots skattehöjningarna kunna hålla uppe konsumtionen. Regeringen har reagerat på denna utveckling genom att uttala att det i och för sig vore önskvärt med ett ökat hushållssparande. Men i nästa andetag har tvivel framförts på att ett sådant skulle kunna komma till stånd. Slutsatsen har då blivit att det kollektiva sparandet i stället måste förstärkas, vilket i klartext betyder ökad överbeskattning av medborgarna. Att det är just skattehöjningarna som hindrar människor från att spara har man inte velat låtsas om. Orsaken till socialdemokraternas bristande entusiasm för enskilt sparande framträder tydligt i deras s.k. 90-talsprogram, som lades fram i höstas.

Det innebär att det offentliga sparandet under de närmaste åren bör öka med 10-15 miljarder kronor om året.” Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn var enligt finansplanen redan förra året uppe i 60 miljarder kronor, vilket utgjorde just 5 9o av BNP. Så här går det undan i svängarna! Överbeskattningen skärps ytterligare i år som vi vet. Det förekommer just i dag uppgifter om att även skatte omläggningens andra etapp skall överfinansieras 1991. Jag vill fråga regeringspartiets företrädare Roland Sundgren hur någon kan tro att Sveriges ekonomiska problem, såsom de nu ter sig, kan lösas med höjda skatter. Jag skulle också gärna vilja be Lars De Geer att fundera på en sak: Inte kan väl en icke-socialist medverka till ett sådant beslut? Hur skulle det då gå med det enskilda sparandet, som vi debatterar här! Talet från regeringshåll om kollektiv kapitalbildning faller väl in i ett socialistiskt mönster, där andra inslag är t.ex. löntagarfonderna samt 4:e och 5:e AP-fonderna. Vi väntar nu på ett regeringsförslag om att även 1:a—3:e fondstyrelserna skall få placera sina många miljarder i aktier. Utredningsgrupper inom LO förordar allsköns nya påfund som ledighetsoch semesterfonder, kommunala och statliga pensionsfonder samt regionala hushållningsstiftelser m.m. Som om detta inte vore nog planeras också en ”förhandlad överskottsdelning”, vilken skall ta över stafettpinnen från vinstdelningsskatten. Allt detta kommer upp till beslut på LO-kongressen sommaren 1991. Tankegångar av detta slag präglar majoritetstexten och ställningstagandena i finansutskottets betänkande 21. Man uttalar sig i svala ordalag om hushållssparandet och varnar med ett tonfall hämtat från 90-talsprogrammet för omfattande sparstimulanser, som skulle ytterligare bidra till att öka de redan rikas förmögenheter. Nu är det ju faktiskt inte detta det är frågan om. I den moderata partimotionen anges att det enskilda sparandet måste främjas med generella medel, främst en återgång till fasta spelregler och en sänkning av skattetrycket. Fasta spelregler behövs för att människor åter skall våga lita på att vad de satt undan för framtiden skall de också själva få disponera och förfoga över. Sänkt skattetryck är nödvändigt, om de skall få något kvar att spara av. Så enkelt är det. Därutöver ser vi ett behov att särskilt stödja långsiktigt bundet sparande i och till egen bostad, för ålderdomen och som riskvilligt kapital i form av t.ex. aktier. Den snabba inflationen i förening med senare års täta — låt oss kalla det — överfall på dessa nyttiga sparformer gör sådan stimulans ofrånkomlig, om kapitalbildningen skall kunna lyftas upp på en tillräckligt hög nivå. Socialdemokraterna i finansutskottet knyter vidare förhoppningar till den planerade skatteomläggningen. För mig är det fortfarande en gåta, fullkomligt obegripligt att man tror sig stimulera sparandet genom att höja skatten på kapital med över 30 miljarder kronor. Ingen har heller kunnat förklara det här. Just nu diskuteras mest att avkastningen på lille Kalles sparbanksbok skall beskäras med 30 26. Mera allvarligt från samhällsekonomisk synpunkt är att regeringen och tydligen också folkpartiet, herr De Geer, tänker trumfa igenom en modell som skulle ha gett någon liten real avkastning efter skatt vid en inflation på 4 76 och en räntenivå på 7 70, men som nu med 10 90 inflation och 14 96 ränta blir till en formidabel straffbeskattning av sparande. Det finns en naturlig förklaring till att skatten på kapital hittills kan sägas ha varit lägre än skatten på arbete. Kapital är mera lättrörligt över gränserna än arbetskraft. Vill man uppnå större likformighet dem emellan, måste därför detta ske — särskilt nu sedan valutaregleringen avskaffats — genom att skatten på arbete anpassas nedåt och inte genom att sparande beskattas hår dare. Det förutsätter i sin tur att förändringen sker inom ramen för en sänkning av skattetrycket i enlighet med vad vi moderater förordar. Redan i dag förekommer en betydande utflyttning av investeringskapital från Sverige. Intresset för placeringar i dotterföretag, fastigheter och aktier utomlands bara ökar, och det är och för sig inget fel i detta. Problemet är bara att utländska investerare inte visar samma intresse för den svenska marknaden. Kapitalströmmen kommer att förbli enkelriktad, så länge socialdemokraterna håller fast vid högskattepolitiken och vid sin förkärlek för kollektivt sparande. Herr talman! Runt omkring oss pågår en snabb övergång från socialism till marknadsekonomi. De svenska socialdemokraterna är tämligen ensamma om att sträva i motsatt riktning. Vi moderater kommer envist att driva kravet att sparandet och ägandet inte skall koncentreras till staten eller facket utan spridas bland de enskilda människorna. Den strid om kapitalbildningen som socialdemokraterna har utmanat till i sitt programarbete inför höstens partikongress skall de också få. Av utvecklingen i omvärlden att döma kan den bara sluta på ett sätt. Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer till finansutskottets betänkande 21 som har moderata undertecknare.